Herr talman! Det är glädjande att konstatera den medvetenhet om alkoholens skadeverkningar som vi fått ytterligare manifesterad här i dag — något som f. ö. gäller hela landet. Det är också glädjande att man nu har en mycket hårdare attityd mot alkohol. Det är dock vissa företeelser som jag tycker borde belysas ytterligare. När man talar med vissa människor om alkoholpolitik kastar de sig omedelbart över missbrukarna och vårdproblemen. Ja, det är en sak, men problemet är mycket mer vidsträckt — man måste också diskutera bruket, inte bara missbruket. Låt mig säga att Länkarna gör ett utomordentligt gott arbete, att de kristna organisationerna gör ett fint arbete och att de därigenom lyckas få tillbaka en del människor från missbruket. Men vi får tyvärr konstatera att det är ytterligt få av missbrukarna där vi någonsin får rättelse. De kommer att gå här några år, de dör tidigare än andra och sedan är de borta. Men hur är det med möjligheterna att återföra dem? Gör en utvärdering så får ni se hur många vi får tillbaka. Det är i stället bruket vi måste diskutera. Från brukarna rekryteras ju missbrukarna! Socialstyrelsen har uppgivit en siffra på 300 000. Man har också vid ett annat tillfälle uppgivit siffran 500 000. Många är det! Som jag sade dör de i förtid, och de kommer bort. Men leden uppfylls ständigt. En kuslig armé marscherar vidare och fyller upp luckorna, så att vi aldrig får mindre än 300 000. Var kommer de ifrån? Jo, från brukarnas led kommer de. Skall man över huvud taget ha möjlighet att göra någonting får man ta itu med det hela på ett mycket tidigt stadium. Sedan finns vissa tendenser till något som jag vill kalla ursäkternas långa rad. Här säger man: Tror ni att det löser alkoholproblemet när man vill vidta en åtgärd? Det finns ingen som har påstått att t.ex. borttagandet av mellanölet löser alkoholproblemen. Det har aldrig sagts. Däremot har vi sagt att det är en serie av åtgärder som man måste vidta för att få resultat. Detsamma gäller representationen. Det är inte någon stor åtgärd, men den utgör en av de åtgärder man bör vidta. Förste vice talmannen ansåg inte att registrering är en riktig åtgärd. Men hon sade i samma ögonblick att kampen mot langarna är utomordentligt bra. Om vi har en registrering som innebär att man överallt med modern datautrustning kan få uppgift om vad en människa har köpt, medför det möjligheter till kontroll. Kommer en människa och köper 25 eller 50 liter brännvin på en vecka kan man väl inte rimligen tro att han eller hon sitter och dricker upp allt detta. Man kan ju tänka sig en sådan kvantitet att det vore absolut omöjligt för honom att dricka upp det. Nog innebär en sådan registrering en möjlighet att få fram langarna. Och det var det vi ville! Det gäller ju att vidta åtgärder på ett tidigt stadium. Om t.ex. en socialnämnd i en kommun har upptäckt att en viss människa är rätt illa ute och man dessutom ser att hans inköp är väldigt stora — skall man då ha någon utsikt att rädda honom och hjälpa honom tillbaka får man ge någon varning eller försöka göra något annat, annars är han nog borta. Förste vice talmannen talade rätt mycket om ransonering. Det var nykterhetsrörelsen som slogs för att få bort motboken — och lyckligtvis lyckades. Det var ett system som inte var lämpligt. Det var alltså inte andra som kämpade för det, det var nykterhetsrörelsen. Vi talar här också om representationen, och Allan Hernelius har varit inne på den. Varför tänker man inte också på andra grupper? Vi har hela den muslimska världen, som inte skall dricka därför att det står i Koranen. Vi har hela den buddistiska världen, där följande gäller: All intoxicating drinks are forbidden — det är alltså totalt förbjudet att dricka alkohol. Hit kommer gäster från dessa länder. Är det inte en grov oartighet att vi, när den främste gästen skall ha någonting att dricka, erbjuder honom någonting som enligt hans religion inte är tillåtet? Det har förekommit här i riksdagen. Skulle vi inte ta hänsyn till det? Sedan sade Allan Hernelius att man skall göra det trivsamt för gästen. Men det brukar väl vara så att gästen accepterar vad han blir bjuden på. Får han rostbiff säger han inte: Jag vill ha fläsk och bruna bönor i stället. Han tar det han får, och om han bjuds på drycker accepterar han väl — om han har något begrepp om hur man uppför sig på middagar och är någorlunda artig — också det han får i fråga om drycker. Jag kan inte finna att man skall göra så stor affär av att man tar bort spriten vid representation. Om den formella vården bjuder på sprit, så är det väl egentligen inte han som bjuder, det är staten som bjuder. Det är alltså riksdagens beslut som gäller.

Herr talman! Vad som föranlett mig att begära ordet är herr Hernelius yrkande, där han på något sätt försöker skapa ett motsatsförhållande mellan skatteutskottets betänkande och det betänkande som nu föreligger från socialutskottet. När jag försöker komma till klarhet om detta kan jag inte hitta den motsättning som herr Hernelius vill göra gällande skulle föreligga. Det finns helt enkelt inte någon större motsättning. I skatteutskottets betänkande talar man om en alkoholfri representation, där man tar in alla sorters alkoholhaltiga drycker. I socialutskottets betänkande skiljer man mellan sprit och vin och andra drycker. Men i båda betänkandena står det att man ansluter sig till motionärernas syfte att all representation bör vara alkoholfri.

Herr talman! Jag är tacksam för att skatteutskottets ordförande har gjort denna deklaration. Som var och en kan se har socialutskottet uttalat sig om en sak som inte finns i skatteutskottets betänkande. Vill man uttala sig för den, bör man alltså stödja socialutskottets förslag i detta fall. Jag tycker det borde finnas förutsättningar för en stor uppslutning, när skatteutskottets ordförande stöder vårt förslag. Jag vill säga till Lennart Pettersson, som tog upp frågan om registrering, att vi i socialutskottet är medvetna om de integritetsproblem som han nämnde. Det är bl.a. av det skälet som utskottet så tydligt skriver, att det som skall utredas är både frågan om en allmän registrering och frågan om en begränsning av inköpsrätten. Den senare åtgärden kan ju vidtas utan att man har något centralt register, med hjälp av en motbok, ett kort e. d. Då får man inte samma integritetsproblem. Utskottet har alltså inte tagit ställning för något av alternativen., Vi är inte omedvetna om de komplikationer som kan vara förenade med båda de här åtgärderna.

Herr talman! Den borgerliga regeringens ekonomiska politik har försämrat situationen för barnfamiljerna. Prisoch hyreshöjningar återkommer varje år och urholkar barnfamiljernas ekonomi. Den ökande arbetslösheten och hotet mot sysselsättningen förvärrar situationen ytterligare. En industriarbetarfamilj med två skolbarn, där båda föräldrarna förvärvsarbetar, har t.ex. fått en reallönesänkning med i runt tal 2 500 kr. under det senaste året, trots de barnbidragshöjningar som har genomförts. Barnbidragen är till för att förbättra barnfamiljernas situation, men barnbidragen kompenserar inte barnfamiljerna för de höjda levnadskostnaderna som ökar månad för månad och år för år. De höjningar av barnbidragen som har gjorts har kallats ”ökat stöd till barnfamiljerna”. Det är verkligen anspråksfullt att kalla barnbidragshöjningar för ökat stöd. I verkligheten handlar det inte alls om något ökat stöd. Det handlar snarare om justeringar som inte ens täcker de höjda levnadsomkostnaderna för barnfamiljerna. De senaste årens kraftiga inflation visar att det är nödvändigt att förändra det nuvarande barnbidragssystemet. Det nuvarande systemet innebär att barnbidragen inte på något sätt följer kostnadsutvecklingen — man ligger hela tiden efter. Det bästa sättet att motverka de ekonomiska skillnaderna mellan människor med och människor utan barn är att höja barnbidragen kraftigt och göra dem värdebeständiga genom en indexreglering. Vpk menar att barnbidragen bör knytas till basbeloppet och utgöra 25 96 av detta. Det betyder att barnbidraget skall höjas till 3 475 kr. per barn och år. Även med den höjning som vpk föreslår kommer barnbidraget långt ifrån att svara mot de verkliga kostnader som det innebär att ha ett barn, men vpk:s förslag till barnbidrag innebär att barnfamiljerna skulle kompenseras betydligt mer än nu. Å Utskottets skrivning är helt fantastisk. Så här skriver man — och det är mycket märkligt att man efter denna skrivning inte tillstyrker vpk-motionens krav på höjning av barnbidraget: ”Den 1 januari i år höjdes barnbidraget med 300 kr. till 2 800 per barn och år. Det måste dock konstateras att den senaste tidens prisökningar redan har medfört att — om man utgår från konsumentprisindex — barnbidragen i dag har ett realvärde som knappt motsvarar värdet av bidraget vid tidpunkten för den närmast tidigare bidragshöjningen. Denna ägde rum den 1 januari 1979. Utskottet har vid olika tillfällen och senast i december månad förra året framhållit att barnbidragen ej bör tillåtas att urholkas av prishöjningar —— =—. Utskottet är emellertid inte berett att i detta sammanhang förorda en höjning av bidragen eller att föreslå indexreglering av dessa.” Och så avstyrker man vpk-motionen. Det är otroligt att utskottet först principiellt biträder argumenten i vpk-motionen och också påtalar det otillfredsställande i att barnbidragen hela tiden urholkas av bl.a. prisstegringar men sedan avstyrker en motion som just föreslår åtgärder mot urholkningen och eftersläpningen. Jag tycker att utskottet åtminstone är skyldigt att avge en muntlig förklaring till ett sådant här lappkast. Hur har man diskuterat i utskottet för att först komma fram till en skrivning där man håller med vpk-motionen och sedan avslutar med ett avstyrkande? Det tycker jag är minst sagt bakvänt. Jag yrkar bifall till vpk-motionen 498.
Herr talman! Det är rätt som Inga Lantz säger, att utskottet påpekar att prishöjningarna har gjort att vad som var sant när propositionen skrevs det håller inte riktigt längre. Nu menar Inga Lantz att det skulle leda till att vi borde tillstyrka vpk-motionen. Det tror jag inte logiken kräver. Däremot kan man möjligen säga att det kunde leda till en viss ytterligare höjning av barnbidragen. Men hur har då utskottet resonerat? Vi har haft att ta hänsyn till att saken har en kostnadssida också. De flesta av oss skulle gärna medverka till höjda barnbidrag. Men vi vet också att vi har ett budgetläge som inte medger att vi åtar oss utgifter så där hur som helst. Det är klart att vpk inte ålägger sig den begränsningen; man har i stort sett inga hämningar när det gäller att föreslå ökade statsutgifter. Jag kan åberopa en sammanställning som har gjorts av det socialdemokratiska utredningskansliet här i riksdagen. "När alla vpk:s motioner har sammanställts, har man funnit att de för ett helt år innebär en kostnadsökning med 114 miljarder. Sedan skall man spara in 10 miljarder, så nettoeffekten blir ungefär 104 miljarder kronor i ökade kostnader för staten för helt år — och under nästa budgetår 20 miljarder. Den utgift som vi diskuterar nu, och som vpk föreslår, betyder drygt 1,5 miljarder.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

Herr talman! Som jag sade i mitt inledningsanförande har situationen för barnfamiljer men också för låginkomsttagare generellt blivit kraftigt försämrad sedan vi har fått en borgerlig regering. Man har dragit in 2 500 kr. i realinkomst för en vanlig familj med två skolbarn. Det har under senare år skett en övervältring av kostnader, som fått betalas av vanliga inkomsttagare, barnfamiljer och pensionärer. Det är en övervältring som har skett på många plan i vårt samhälle. Man kan bl.a. peka på skattesystemet, på kommunalskatterna. Sedan är det ju sant, som Gabriel Romanus säger, att vpk har en annan syn på hur man skall fördela resurserna i samhället. Vi har gjort en skuggbudget. Socialdemokraternas beräkning av vår budget, som Gabriel Romanus åberopar, stämmer inte. Vår budget ligger 5-6 miljarder över det förslag som regeringen lagt fram i budgetpropositionen. De beräkningar som man kommit med från socialdemokraternas sida är alltså helt felaktiga. Jag tycker inte att det är lättsinnigt att föreslå förbättringar för de människor i vårt samhälle som behöver förbättringar. Jag tycker däremot att det är väldigt lättsinnigt att på det sätt som regeringen och Gabriel Romanus gör vifta bort berättigade krav som barnfamiljerna har i den fråga vi diskuterar i dag. Men från den borgerliga sidan har man råd med andra saker. Man har råd att ändra skattesystemet, att sänka marginalskatterna och att indexreglera skatteskalorna. Man har råd att göra det bättre för dem som redan har det bra. Men att stötta upp de inkomstgrupper och de människor som verkligen behöver ett stöd har man inte råd med. Det orättvisa avdragssystemet drabbar också de människor som har det dåligt ställt och gynnar dem som har det bra ställt. Man har råd att rulla ut miljard på miljard till storfinansen — där finns det inga restriktioner, där får man vara hur lättsinnig som helst. Man ger gåvor och subventioner upp till 30 miljarder utan att ha några garantier för vad man får tillbaka. Det gäller alltså att få en helt annan syn på vad vi skall använda de ekonomiska resurserna till i vårt samhälle. Och där har vi diametralt motsatta åsikter, Gabriel Romanus och jag, och det är därför den här diskussionen är fruktlös. Vi har inte samma syn på hur resurserna skall förvaltas i vårt samhälle. Men jag skulle ändå vilja ha litet mer förklaring till den kluriga och märkliga utskottsskrivningen, där man instämmer i våra synpunkter och säger att barnbidragen inte får urholkas, utan att det skall ges kompensation vid prishöjningar, men samtidigt talar om att det har skett försämringar av bidragen. Det enda sättet att råda bot på förhållandena är förstås att göra som vpk-motionen föreslår: dels höja bidraget, dels indexreglera det, så att vi inte behöver återkomma till den här frågan varje halvår, som nu varit fallet.
Herr talman! Det är naturligtvis ingen nyhet att vpk har en annan syn på samhällsutvecklingen över huvud taget än övriga partier. Det behöver vi kanske inte ta upp i den här diskussionen. Det som är mera betänkligt är att vpk har en annan syn också på vilka krav man kan ställa på ett politiskt parti när det gäller att redovisa kostnader för och effekter av de förslag man för fram. Om man ett år kan väcka motioner som totalt sett ökar statsutgifterna med över 100 miljarder utan att tala om var de pengarna skall tas, då spelar det ingen roll att man talar om att man har en annar syn — det blir det inte några pengar av, i synnerhet som ingen annan har denna syn. Vi övriga vill inte ha ett socialistiskt samhälle där hela näringslivet skall förstatligas osv. Det får man inte heller gratis, förmodar jag. Ni har råd med andra saker, säger Inga Lantz. Ja, bl.a. att få ett vettigt skattesystem, som kan möjliggöra ett löneavtal som låter löntagarna få någonting kvar av en lönehöjning, utan att de behöver kräva lönehöjningar som är orimligt stora i förhållande till kostnadsutvecklingen. Det är en av de saker som är viktiga för hela det svenska folkhushållet och en av de saker som Inga Lantz nämnde. Jag tror att det är viktigt också för barnfamiljerna att få ett skattesystem som kan möjliggöra löneavtal som låter familjerna få någonting kvar och som kan göra att vi får framgång för svensk industri, så att vi kan trygga sysselsättningen. Det är också ett intresse för barnfamiljerna. Sedan påpekar Inga Lantz att vi har haft kostnadsökningar i det svenska samhället som drabbat vanliga inkomsttagare. Ja, visst har vi haft det. Oljepriserna har stigit mycket starkt. De har femdubblats på bara några år, och det drabbar vanliga inkomsttagare. Det finns ingen möjlighet i världen att ta de oljeprisökningarna utan att de drabbar vanliga inkomsttagare, eftersom Sverige är det mest oljeberoende landet i världen. Vi köper mer olja per invånare än något annat land. Det går inte att vältra över de kostnaderna på några andra, utan de måste drabba de stora grupperna i samhället. Det är beklagligt att vpk inte kan erkänna att detta är ofrånkomligt. Det är en ofrånkomlig följd av den politik som de oljeproducerande länderna driver, framför allt av den utpressningspolitik som vissa länder i Mellanöstern har drivit under senare år. Det finns ingen politik som gör att det här kan klaras utan att de flesta människor känner av det — det är bara vpk som kan tala om något sådant. Det har ingen förankring i verkligheten.
Herr talman! Den beräkning som Gabriel Romanus stöder sig på när det gäller vpk:s budgetförslag är felaktig. Jag kan bara upprepa att det rör sig om en kostnadsfördyring i förhållande till regeringens förslag på 5 miljarder och en omfördelning där man tar hänsyn till helt andra saker än regeringen gör. De prishöjningar och hyreshöjningar som man har att vänta och de förmodligen dåliga lönekompensationer som man kommer att få i avtalsrörelsen motiverar mer än väl den höjning för landets barnfamiljer som vpk föreslår. Sedan tycker jag det är märkligt att det alltid är de som har det sämst ställt som skall betala kalaset. Så är det i det här fallet och så är det i många andra sammanhang också. Men det är klart att det hänger samman med ideologi, det hänger samman med synen på hur man skall fördela resurserna i ett samhälle.
Herr talman! Det är inte de som har det sämst ställt som skall betala — det har jag aldrig sagt. Den regeringspolitik som folkpartiet har medverkat till har tvärtom inneburit att vi under några mycket kärva år för svensk ekonomi har skyddat dem som har det sämst. Men när vpk försöker inbilla människor att vi skall kunna ta dessa fantastiska oljeprishöjningar, utan att vanliga inkomsttagare skall drabbas, måste man reagera. Däremot tycker jag det är självklart att de som har det sämst ställt i vårt samhälle skall skyddas. Det är bl.a. av det skälet som det förra året tillsattes en utredning om familjepolitiken, som framför allt skall se vad vi kan göra åt flerbarnsfamiljernas situation — de som har många barn. Allt fler har påpekat att den gruppen har det svårast av barnfamiljerna. Då får man kanske koncentrera insatserna just på dem. En genomgång av utgifterna på socialhuvudtiteln de senaste tre åren visar att det verkligen har funnits en vilja att skydda dem som har det sämst ställt. Men att tro att någon liten grupp — ”överklassen” — skall kunna betala alla påfrestningar som drabbar den svenska ekonomin, som vpk försöker göra gällande, är verklighetsfrämmande. Hur mycket man än vill klämma åt överklassen är den så liten att den inte räcker till för att betala de här kostnaderna. Oljeprishöjningarna måste alla människor känna av därför att de är av den storleken. Den socialdemokratiska utredningsavdelningen har gått igenom vpk:s förslag motion för motion och utskott för utskott och gjort en sammanställning av effekterna. Det rör sig om utgiftsökningar på över 100 miljarder. Nu säger Inga Lantz att det bara handlar om 5 miljarder. Jag har inte sett att något material som bemöter det socialdemokratiska har offentliggjorts, så jag håller mig till det t. v. Det kanske kommer någonting från vpk — då får vi som är utomstående naturligtvis titta på det och se vem vi anser har gjort den riktigaste bedömningen. Men så mycket som vpk lovar i nästan vartenda ärende som är uppe i kammaren tror jag inte går att rymma inom 5 miljarder. Tills jag har fått ta del av ett ordentligt bemötande håller jag mig därför till det som det socialdemokratiska utredningskansliet har presenterat.
Herr talman! Det har ju kommit en dementi på den socialdemokratiska kostnadsberäkningen när det gäller vårt budgetförslag. I många tidningar presenterades den dementin redan dagen efter det att socialdemokraterna hade lagt fram sina siffror. Det förvånar mig att Gabriel Romanus inte läser tidningarna bättre. Om han vill, så kan han få en kostnadskalkyl från vårt partikansli. Nu är det faktiskt inte så att vi i detta samhälle solidariskt delar på saker och ting. Tvärtom har det under många år skett en övervältring på dem som har det sämst ställt i vårt samhälle i form av ökade skattebördor, ökade hyreskostnader och höjda matpriser. Bl. a. därför framlägger vpk förslag som skulle gynna de inkomstgrupper som har det allra svårast. Ett av dessa förslag behandlar vi i dag. Det är motiverat med hänsyn till den ekonomiska situation som barnfamiljerna befinner sig, i varje fall de flesta. Frågan gäller alltså att höja barnbidraget och att se till att det inte ständigt urholkas av prisoch hyreshöjningar samt andra höjningar. Det kan ske genom en indexreglering av barnbidragets storlek.
Herr talman! Om inte alla tecken slår fel får Inga Lantz och jag tillfälle att diskutera kommunistiska överbud flera gånger i vår. Till dess skall jag noga studera det material som Inga Lantz talar om. Jag har inte haft tillgång till det tidigare. Jag ber alltså att få återkomma med kommentarer.

Herr talman! Socialutskottet behandlar i sitt betänkande nr 29 bl.a. motion 1040 av Lennart Bladh m.fl. angående stödet till handikapptidskrifter och motion 1059 av Lars Werner m.fl. angående dagstidningar åt synskadade. Dessa motioner har blivit överflyttade till socialutskottet från konstitutionsutskottet. När vi i utskottet behandlade frågan om denna överflyttning ansåg jag det principiellt felaktigt att vi i socialutskottet skulle behandla dessa motioner. Min tanke var att vid betänkandet foga ett särskilt yttrande, i vilket jag skulle motivera varför jag kommit fram till denna uppfattning. Genom olika omständigheter har det inte blivit så, och jag vill därför lämna min motivering här i kammaren. Handikappade ingår i samhällets gemenskap och utgör ingen särgrupp av medborgare. Handikappfrågorna skall därför behandlas i sina sakliga sammanhang. De skall således inte hänskjutas till organ som enligt en föråldrad uppfattning anses speciellt handikappinriktade. Förr var det vanligt att handikappfrågor, oavsett sitt sakliga innehåll, sågs som sociala frågor. Så bör det numera inte få vara. Det moderna synsättet, som utvecklades bl.a. av handikapputredningen i mitten av 1970-talet, har godtagits i de flesta sammanhang. Handikapporganisationerna anser detta viktigt. På denna grund är det enligt min mening sakligt oriktigt att socialutskottet handlägger de frågor som har väckts i motionerna 1040 och 1059. Hithörande frågor, som inom regeringskansliet handläggs i utbildningsdepartementet, bör i riksdagen behandlas av konstitutionsutskottet. Jag hoppas att frågor som berör handikappade i fortsättningen kommer att behandlas i sitt sakliga sammanhang.

Herr talman! Med det förevarande utskottsbetänkandet har frågan om färdtjänst för handikappade avancerat så pass att man nu kan se konturerna till ett acceptabelt system. Trycket från de handikappades egna organisationer har säkerligen starkt bidragit härtill. Såväl i fråga om minimistandard för färdtjänsten som när det gäller bidragsreglernas utformning och vikten av att i den pågående översynen ha nära kontakt med handikapprörelsen har utskottet gjort så kraftiga markeringar att frågorna knappast kan förbigås i det fortsatta arbetet. I fråga om vpk:s krav om regler som förhindrar färdtjänsthuvudmännen att tillämpa diskriminerande bestämmelser är utskottet inte villigt att gå lika långt som motionärerna, men även här finns det anledning att ta fasta på utskottets skrivning om att man ”förutsätter att kommunerna själva kommer att revidera sina bestämmelser”. Vi kommer givetvis att uppmärksamt följa upp den biten lika väl som hela den fortsatta utvecklingen när det gäller färdtjänsten, men vi nöjer oss för dagen med den skrivning som finns i utskottets betänkande. När det så gäller vpk-motionen 1059 kan jag i väldigt hög grad dela Anna-Greta Skantz syn på behandlingsordningen, men nu är det ju så att vår motion behandlas i socialutskottets betänkande, och min uppgift är att motivera kraven i motionen.

Såsom läget är, ser jag inte riktigt fog för den optimismen. Det är riktigt att regeringen har tillsatt en person att utreda på vilket sätt den här verksamheten skall utformas. De direktiv som utarbetades för utredningen blev hårt kritiserade, inte minst från de synskadade själva men också, enligt vad jag inhämtat, från berörda på socialdepartementet. Så utredningsmannen har fortfarande inga direktiv för sitt arbete, trots att det nu har gått en avsevärd tid sedan han tillsattes. Hur kan man då vänta sig att arbetet skall bedrivas med skyndsamhet? Det är ju inte ens ur startgroparna. Den försöksverksamhet som har pågått och som redovisas i en delrapport från SRF:s dagstidningsprojekt ”Dagstidning på kassett” har givit erfarenheter som borde kunna ligga till grund för snara lösningar. Kronobergaren, som utkommit sedan julafton 1977, har nu en fullgod teknisk metod. De ca 300 synskadade som har tillgång till den tidningen säger sig vilja ha den just så som den är, och det har också visat sig att man nu kan se effekter på dessa synskadades läsvanor. Genom tillgången till tidningen har de berörda fått ökad insikt om vad det finns för annan information att tillgå. Medvetandegraden när det gäller möjligheterna att skaffa sig information om vad som händer ute i samhället har höjts klart hos dem som läser Kronobergaren. Detta visar att dagstidningar kommer att spela en mycket viktig roll för att ge synskadade tillgång till annan information liksom till vad som erbjuds på bibliotek osv. Även tremånadersförsöket med Vestmanlands Läns Tidning och försöket med Norrländska Socialdemokraten Norrbottens Folkblad, som nu pågått i fyra fem månader, visar på en förändrad informationsbild för dem som har tillgång till dessa tidningar. Nyligen har också Göteborgs-Posten gjort ett försök i 14 dagar med en teknik som styrelsen för teknisk utveckling sägs vara beredd att anslå medel till att vidareutveckla. STU sägs också vara villig att fortsätta försöksverksamheten. Men vi kan inte bara sitta och vänta på att enskilda tidningar på egen hand skall sätta i gång denna önskade verksamhet. Nu måste också den politiska viljan demonstreras. I valrörelsen hösten 1979 var representanter för alla riksdagspartier inbjudna till en utfrågning hos Synskadades riksförbund. Fyra av dessa representanter lovade att frågan om synskadades tillgång till dagspress skulle lösas under det kommande riksmötet. Eftersom frågorna hade tillställts de svarande i god tid, får man förmoda att löftena var förankrade inom resp. parti. Skall vi inte då, bättre än vad som uttrycks i utskottets skrivning, leva upp till dessa löften? Jag har inhämtat att handikapprörelsen i sitt arbete med att ta fram vilka områden som skall anges som särskilt angelägna inför handikappåret kommer att peka ut just detta med tidningar för synskadade som ett sådant. Naturligtvis kommer det att kosta en del att få till stånd utgivning av tidningar för synskadade, men inte så mycket att man längre kan förhala en lösning av denna fråga. Tryckfrihet är ju inte bara en fråga om att uttrycka en åsikt utan också om att få ta del av vad som sägs och skrivs. Vi har i vår motion menat att finansieringen, åtminstone under uppbyggnadstiden, måste ske via ett presstöd. Eftersom även detta i utskottsskrivningen knyts an till ett kommande förslag från utredningen — den utredning som jag alltså inte tror kommer med förslag så snart som utskottet tycks ha drömmar om — kan jag inte heller på den punkten godta vad som anförs. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till motionen 1979/80:1059.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

Det fanns alltså en vilja att utreda på vilket sätt man skulle gå vidare i den här frågan. Som jag tidigare har sagt har en utredningsman tillsatts. Men man fick inte ens fram så klara direktiv att det var något att börja arbeta utifrån. I dag finns det inga direktiv över huvud taget. Så sent som på förmiddagen i dag har jag försäkrat mig om att det är så. Om det nu i utskottet inte råder några delade meningar om värdet av dessa åtgärder, hade det väl ändå varit bra om man i utskottets skrivning åtminstone hade sagt ifrån att arbetet skulle komma i gång, så att det inte bara blir ett allmänt tal. Tyvärr måste jag säga att jag är mindre benägen än Blenda Littmarck att tro på detta. Före jul hade jag nämligen er frågedebatt med Jan-Erik Wikström, där han tyckte att jag väldigt starkt betonade angelägenheten av att fortsätta att utreda och att bedriva försöksverksamhet. Ja, men så har det ju varit. Det finns teknik och det finns metoder. Nu handlar det om ekonomi. T. o. m. på den punkten har de synskadade själva visat att det inte handlar om några oöverstigliga kostnader. Med riksdagens allmänna vilja att ställa upp i den här frågan borde man faktiskt ha kunnat åstadkomma ett starkare uttalande än som är fallet i socialutskottets betänkande.

Herr talman! I motion 849 har Björn Körlof och jag begärt att en bred kartläggning av ungdomsproblemen i deras helhet skall göras. Enligt vår mening är en sådan analys nödvändig. För att kunna föreslå och inte minst vidta effektiva åtgärder erfordras ingående kunskap om den verklighet som finns bakom barnoch ungdomsproblemen i vårt samhälle. Utskottet har liksom tidigare år inte heller denna gång velat tillmötesgå vår begäran. Vi kan emellertid denna gång notera en mera välvillig skrivning än vad som tidigare varit fallet. Jag skall därför avstå från att ställa något yrkande. Vi motionärer har möjlighet att återkomma. Barnens och ungdomens problem måste vi politiker ägna oss mer åt. Och den genomtänkta ungdomspolitik vi efterlyser måste börja redan med barnen, i barnomsorgen och sedan vidare genom livet. Människorna måste på ett så tidigt stadium som möjligt få bästa möjliga förutsättningar att handla under personligt ansvar, efter normer och värderingar som ytterst bygger på en kristen livssyn. Vi vill därför understryka betydelsen och värdet av fostran i hem och skola. Allt vad man kan göra för att förbättra föräldrarnas möjlighet att verkligen ägna sig åt att ta hand om och fostra sina barn är betydelsefullt för barnens framtid. Barnoch ungdomsgrupper, som lämnas utan vuxenledning, skapar enligt forskningen sina egna normer, och dessa kan ofta riktas mot samhället. Vi vet — som många talare tidigare i alkoholdebatten i dag har understrukit — att alltför många ungdomar har sökt sig till alkohol, narkotika och kriminalitet. Vi motionärer menar att de förslag, som vi har redovisat i vår motion, ändock väger tyngre än vad en planlöst insatt förbudslagstiftning mot enskilda företeelser någonsin kan göra. Vi menar att vi måste påverka attityderna i samhället och inte enbart nöja oss med att påverka människornas beteende. Olika —i och för sig betydande — satsningar har skett, vilket utskottet också redovisar. Det är bra. Men vi motionärer saknar alltjämt ett samlat grepp från utskottets sida. Ett sådant måste — som vi också anför i motionen — bygga på en genomarbetad syn, i vilken betydande hänsyn tas till hur det moderna samhället och dess olika miljöfaktorer etc. i vid mening påverkar barnoch ungdoms uppväxt, utbildning, fritid, fysik och hälsa samt inträde på arbetsmarknaden. Då kan man säkert spåra många av de bakomliggande orsakerna till ungdomsproblemen och ungdomsarbeuislösheten. Jag skall inte när det gäller ungdomsarbetslösheten nu utveckla dessa synpunkter ytterli gare. Jag får tillfälle att återkomma till detta under morgondagens arbetsmarknadspolitiska debatt. Jag vill emellertid slå fast att samhället enligt vår mening torde kunna förfoga över ett bättre beslutsunderlag, om den av oss i motionen föreslagna analysen får komma till stånd.

Herr talman! Vi uppskattar att herr Svensson upptäckt att utskottet har gått motionärerna till mötes så långt det rimligtvis är möjligt. Vi är helt medvetna om att motionärerna rör sig på ett mycket väsentligt fält — barnoch ungdomsfostran. Däri ligger ju hela vår framtid. Vad motionärerna begär är en kartläggning av de skiftande problem som finns, och det är mycket som anförs i motionen om skolans roll, barnomsorgsformer, kriminalvård, ungdomsarbetslöshet och de missbruksfrågor som vi har talat om i dag. Men vi vet också att mycket av detta är under utredning — det är institutioner som tacklar dessa problem. Man får akta sig för att hamna i den situationen att man tillsätter en utredning för att utreda vad som utreds. Den begärda kartläggningen finns på skilda fält. Vad vi behöver är åtgärder. Sedan är utskottet också helt medvetet om att ambitionen att ha ett samlande grepp är alldeles nödvändig. Därför uttrycker vi också förhoppningen att det skall vara en samverkan mellan de skilda institutionerna. Vi erinrar om det s.k. BPS-samarbetet — barnavårdsnämnd, polis, skola — som ytterligare har utvidgats, som väl herr Svensson vet. Det samarbetet gäller det lokala planet. Den nya socialtjänstlagen kommer också att gå i samma stil, att man greppar hela fältet. Jag hoppas att det skall bära frukt och att motionärernas goda uppsåt att slå vakt om barns och ungdoms fostran skall bli tillgodosett.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
Herr talman! Jag kan ha förståelse för att man kan ha invändningar av teknisk natur med hänsyn till pågående utredningar och annat. Men detta faktum får inte skymma den stora och angelägna fråga som vi har fört fram. Emellertid noterar jag att utskottet genom sin talesman har framfört en mycket positiv inställning till de problem som vi har tagit upp. Det är hoppingivande för framtiden.

Herr talman! Det är inte meningen att det här skall bli en allmän debatt om posten, men det här ärendet har uppskjutits ett par gånger och kommer kanske att ta tid nu. Jag vill ändå säga några ord med adress till rationaliserarna på det här området. De statliga affärsverken är en historia för sig i svenskt samhällsliv. För sig? kan man fråga. Ja, i den meningen att mycket av det som verken tar sig för ter sig gåtfullt för en vanlig medborgare. Vad de kallar rationalisering och ekonomiskt tänkande ter sig för en vanlig människa mycket sällsamt. Låt mig göra en mycket kort historik. För oss som bor i glesbygder, ute i landet med de stora avstånden och de stora personliga kostnaderna då det gäller det mesta, har verken — posten och vägverket och i viss mån även televerket — under efterkrigstiden förstorat problemen. Det har blivit färre tjänster, färre arbetstillfällen, indragningar och nedläggningar. Jag är helt på det klara med att mycket av det som gjorts varit nödvändigt, ja, oundvikligt, men när man talar om att något var eller är rationellt måste man fråga sig om det är sant. Ofta var det inte rationellt. När man talar om samhällsekonomin kan man konstatera att åtgärderna inte har varit vinstgivande, ofta motsatsen. Men framför allt ur jämställdhetssynpunkt har det som gjorts varit ofattbart negativt. Jämlikhet mellan regionerna i vårt land är eftersträvansvärd, men i praktiken har ojämlikheten ökat. Det här är problem som har varit uppe många gånger i kammaren. Jag kan bara hänvisa till trafikutskottets betänkande 1977/78:12, där en rad motioner behandlades. Och i år har Eva Winther, Rune Ångström och många andra tagit upp de här frågorna. Jag har i motion 1347 ställt frågan om man någonstans i Sverige skall behöva betala extra för posten — utöver att man betalar frimärken och skatt. Vad skulle stockholmarna säga om de skulle möta samma krav när det gäller postutbäringen? Det finns områden som får post tre gånger i veckan men där man kan få hämta posten om man betalar extra. Nu skriver utskottet mycket som jag kan hålla med om och som är bra. Jag har i tidigare debatter — med Bo Turesson för ett par år sedan och med Ulf Adelsohn i år — ventilerat de här problemen. Jag har då genom statsråden fått besked från postverket om att man i stället anser att man har förbättrat servicen, att de företagna åtgärderna är i enlighet med vad folk vill och att det finns människor för vilka det blivit lättare att få post genom vad som skett. Även om det kan finnas exempel på sådant, har människor i allmänhet en annan uppfattning. Det är numerärt sett en liten grupp människor som här begär att få en bättre service. Jag undrar om det skulle kosta så mycket pengar att ge dem denna förbättring att vi inte klarar det. Jag ifrågasätter också om de belopp som nämnts verkligen är riktiga. Jag tycker att Sverige i övrigt här kunde ställa upp, så att vi skulle kunna tillmötesgå de människor det här gäller. Jag vill också säga några ord om postens handläggning av en mängd ärenden — det gäller även andra statliga verk. Det sägs i yttrandet över min motion 1348 att det jag talat om i motionen enligt uppgift från postverket inte är aktuellt. Det där känner jag igen. När man hör rykten om att någonting skall ske i rationaliseringshänseende och påpekar detta får man ofta till svar att det inte alls är sant; någonting sådant skall inte ske. Men så upptäcker man en dag att det har skett — det har varit dåligt med insynen. Därför hoppas jag att vad utskottet säger bygger på verkligheten och är hållbart, men jag hyser en viss oro. När det gäller posten lyssnar vi inte till folkviljan. Jag kan ta exempel från mitt eget län. Vi har kommunerna Storuman, Sorsele och Vindeln. För ett par år sedan gällde det en viss brevbäring i Storumans kommun. Kommunen yttrade sig och sade klart och tydligt att det här var negativt. Man sade nej till postens planer. Personalen vid postverket gick också in med en skrivelse och visade att de tilltänkta åtgärderna var negativa också ur personalens synpunkt. Men nej — det var ingen som lyssnade. Likadant var det i Sorsele kommun -— jag har med mig handlingar som visar kommunens syn på en rationalisering där. Nu senast har Vindelns kommun yttrat sig när det gäller en rad byar som har mycket dålig service. Allmänheten, kommunerna och de anställda yttrar sig, men posten lyssnar inte. Jag kan alltså inte klandra utskottets skrivning. Utskottet har såvitt jag förstår gjort vad som är möjligt med hänsyn till förhållandena. Men jag skulle vilja se hur människorna här i Stockholmstrakten skulle reagera om de fick möta en del av de svårigheter som människorna här uppe i dessa viktiga bygder får bära. Jag är mycket tveksam till att detta skulle vara nödvändigt. Sist vill jag — fast det inte direkt hör till sammanhanget — passa på att uttala en protest mot den portohöjning till 1:50 kr. som aviserats. Jag får rätt ofta brev från Norge. Det kostar fortfarande 1:25 norska kronor att skicka ett brev i Norge. Med tanke på kursen innebär det att det är 50 90 dyrare att skicka brev i Sverige. Då måste man verkligen fråga sig om rationaliseringarna har utförts på ett riktigt sätt.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande nr 13 behandlas proposition 1979/80:100 vad avser postverket och med anledning av propositionen väckta motioner. I motion nr 192 har jag och några medmotionärer tagit upp frågan om servicen från postverkets sida. I det riksdagsbeslut som fattades angående postverket underströks att det var postverkets skyldighet att tillse att man hade en service på ett sådant sätt och i sådana former att den kunde tillgodose näringslivets och allmänhetens önskemål och behov. Det synes emellertid, som framgår av motionen, som om denna service allt mer urholkas på mindre och medelstora orter och i glesbygderna. Vi framhåller också i motionen att alla människor i vårt samhälle skall ha rätt till arbete och service, även när båda makarna i en familj eller en ensamstående är förvärvsarbetande och därför inte får kontakt med den service som postverket bjuder då det gäller lantbrevbäring eller postkontor med kortare öppethållandetider på dagtid. Vi har i motionen understrukit vikten av utbyggd lantbrevbärarservice, men denna service får inte ges på bekostnad av andra gruppers service. Utskottet framhåller att indragning av postkontor i regel har förekommit på små orter med öppethållande mellan tre och fyra timmar per dag, sammanhängande eller fördelat på förmiddag och eftermiddag. Det är just denna indragning av postkontor och postställen med olämpliga öppethållandetider för de här berörda befolkningsgrupperna som vi i motionen kritiserar, där postverket genom sina olämpliga öppethållandetider minskat besöksantalet. Ofta möts man vid kritik av dessa åtgärder av postverkets motivering, att det är politikerna som bär ansvaret. Därför vill jag fråga: Var står utskottet? Och har man inte något ansvar i poststyrelsen? Jag finner det också i allra högsta grad anmärkningsvärt att utskottet påpekar att de flesta postärenden kan uträttas i vilket postkontor som helst — det är någonting som vi alla är medvetna om. Men det är skrämmande om utskottet ställer sig bakom postverkets nuvarande policy att genom förminskad service hänvisa de här befolkningsgrupperna till alternativet att behöva åka ett antal mil för att uträtta sina postärenden. Det är inte riktigt, vare sig ur servicesynpunkt eller ur energisynpunkt, och det vore därför bra om utskottet tog avstånd från detta postverkets sätt att behandla människor när det gäller den service som de behöver. Jag finner det emellertid positivt att utskottet delar vår uppfattning att det behöver göras en undersökning angående hur många människor som pendlar eller är så engagerade i förvärvsarbete att de inte kan utnyttja lantbrevbärarservicen. Utskottet påpekar att postverket har börjat en undersökning som bl.a. syftar till att kartlägga behovet av postservice för de orter som här berörs och inom glesbygden. Jag skulle vilja fråga utskottets talesman, om detta uttalande innebär att nedläggning av postkontor och postställen och försämrad service kan stoppas tills undersökningen är klar och redovisad för bedömning. Ett sådant besked skulle, herr talman, vara en naturlig följd med hänsyn till att utskottet anför att det är förbättringar av servicen inom landsbygden och mindre tätorter samt glesbygdsområden i enlighet med vad motionärerna anfört som bör komma till stånd oavsett om detta kommer att medföra kostnadsökningar för verkets del eller inte. Jag är, herr talman, tacksam ifall de här frågorna kan besvaras och om det kan ges ett positivt svar — det är viktigt för de här befolkningsgrupperna.

Herr talman! De motioner vi fått till trafikutskottet varje år — och så även i år — som berör postverkets verksamhet vittnar om det omfattande intresse som de postala frågorna visas bland allmänheten. Vi tar i utskottet mycket allvarligt på behandlingen av dessa motioner. Vi gör oss också vid en särskild sammankomst med postverkets ledning och företrädare underrättade om verkets planer och synpunkter på de invändningar och erinringar som framgår av motionerna. Jag tror att vi alla egentligen bör vara ganska tacksamma för att vi har ett så välskött postverk som vi har. Ser vi på Sveriges geografiska utbredning förstår vi att det inte är någon lätt uppgift att för samma pris ge alla medborgare samma postala service. Tore Nilsson vittnade om sina bekymmeri de mer avlägsna landsändarna och John Johnsson om egentligen samma sorts bekymmer från sin trots allt mer tätbefolkade landsända. Vi får inte glömma att vi har ett enhetsporto — Sverige är lika runt för alla dess invånare. Den service som postverket bjuder hör, tror jag, till den yppersta i världen. Vi tycker att postverket mycket skickligt förenar uppgiften att vara ett affärsdrivande verk med uppgiften att ge god service till allmänheten, och vi ser från utskottets sida noga till att man inte sviktar i det avseendet. I ett och annat fall kommer några få, som av olyckliga befolkningsmässiga och regionala orsaker ligger illa till, att få sämre service än genomsnittssvensken. Det måste vi, Tore Nilsson och John Johnsson, acceptera om än under protest. Vi har i resonemangen med postverket förutsatt att man inte försämrar servicen någonstans utan att noga pröva om det finns andra vägar att gå. Ofta har den förkättrade nedläggningen av avlägset belägna postkontor och ersättningen av dem med lantbrevbärare i själva verket blivit en avsevärd utökning och förbättring av den postala servicen. Jag kan lova er båda att vi från utskottets sida har ögonen på problemen, och vi förutsätter att postverket agerar i samma anda. De kontroller som vi har haft med postverket i de här fallen har givit oss anledning tro att så är fallet.

Herr talman! Rolf Clarkson sade att utskottet står fast vid sina uttalanden och förutsatte att postverket skulle följa dem. Jag är tacksam för de uttalanden som utskottet har gjort om glesbygd och liknande områden. Men det verkar onekligen som om postverket och regeringen inte bryr sig ett dugg om vad trafikutskottet säger i dessa frågor. Sedan betänkandet har blivit tryckt har man fortsatt att lägga ned postkontor och postställen utan minsta hänsyn till uttalandet om att en utredning pågår. Rolf Clarksons förhoppning att postverket skall leva upp till de uttalanden som utskottet har gjort saknar därför fullständigt täckning.
Herr talman! Jag kan bara beklaga att John Johnsson känner på detta sätt. Jag tror att han har rätt i att det förekommer fall där enskilda postdistrikt kommer i kläm, men som jag sade i mitt förra anförande kan man inte göra en omelett utan att krossa ägg. Det händer därför att en och annan blir lidande på den nödvändiga rationalisering som postverket gör. Det är ingenting som viser med förtjusning, men om inte portokostnaderna skall stiga ännu högre, vilket ju Tore Nilsson protesterade emot, får man nog försöka att ha litet förståelse också för postverkets problem.
Herr talman! Nu förstår jag inte Rolf Clarksons resonemang ett dugg. Att döma av det har utskottets uttalande tydligen inget som helst värde. Utskottet skriver nämligen: ”Utskottet vill slutligen understryka att skälig hänsyn måste tas till lokala och regionala önskemål om postverksamhetens organisation m.m. Utskottet finner det sålunda nu såsom tidigare vara i hög grad angeläget att förbättringar i verkets service inom landsbygdsoch glesbygdsområdena i den riktning motionärerna angivit kommer till stånd även om detta medför kostnadsökningar för verkets del.” Jag konstaterar att Rolf Clarkson inte är ense med utskottet i dess skrivning, och jag beklagar det. Om han vore ense med utskottet borde han uttala att postverket skall följa utskottets skrivning.
Herr talman! Det är klart att jag står bakom utskottets skrivning och tankar i dessa avseenden. Vad som kom mig att kanske gå litet längre än vad John Johnsson tyckte om var hans yttrande att postverket går fram utan minsta hänsyn till sina klienter. Det tror jag är överord. Visser självfallet mycket allvarligt på åtgärder som försämrar postal service i landet. Men vi har också anledning att tro att postverket förstår att vi ser allvarligt på detta och att man på alla sätt försöker gå fram skonsamt. Jag tror att utskottets inställning är just den som John Johnsson vill ha. Det finns härvidlag, ingen diskrepans mellan oss och postverket. Jag ber, herr talman, att i detta sammanhang få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 13.

Herr talman! En väl fungerande postservice är en betydelsefull tillgång för samhällets invånare, oavsett om man har tillgång till postanstalt eller lantbrevbärarlinje. I motion nr 904 har jag och Kersti Johansson aktualiserat postens service för invånarna i några byar i Eksjö kommun. Det kan inte vara tillfredsställande att servicen är så dålig att invånarna erhåller sin morgontidning först långt fram på eftermiddagen. Målsättningen från postverkets sida måste vara att samhällets invånare, oavsett om man bor på landsbygd eller i tätort, får en sådan service att utdelningen av post är avklarad senast kl. 14.00. Trafikutskottet har i sitt yttrande över motionen skrivit positivt och bl.a. sagt att det i hög grad är angeläget att förbättringar vidtas i postverkets service inom landsbygdsoch glesbygdsområdena, även om — och det tror jag är viktigt att betona — en sådan utökad service skulle medföra ökade kostnader för postverkets del. Detta uttalande är positivt och bör, som jag ser det, självklart leda till att postverket vidtar erforderliga åtgärder. Man blir emellertid betänksam när man konstaterar att utskottet även under förra riksmötet gjorde ett uttalande med nästan exakt samma innehåll. Den försämring av postservicen som vi åberopar i vår motion har nämligen uppstått under senare hälften av förra året. Det är tydligen inte tillräckligt att man från riksdagens sida gör positiva uttalanden, för det tycks inte leda till något resultat, i varje fall inte i positiv riktning. Med tanke på att utskottet är enhälligt i sin uppfattning anser jag det för dagen vara meningslöst att yrka bifall till motionen. Jag avser emellertid att följa utvecklingen med största uppmärksamhet och, om det hela inte leder till en tillfredsställande lösning, på annat sätt aktualisera postverkets service till samhällets invånare. Rolf Clarkson förutsatte, som talesman för utskottet, att postverket handlar i samma anda som utskottets skrivning innebär. Jag har med mitt exempel bevisat att man inte gör det, att man inte följer de uttalanden som riksdagens trafikutskott gör. Det är naturligtvis att beklaga. Det kan, som jag sade, inte vara tillfredsställande att människor ute i glesbygder får sin morgontidning långt fram på eftermiddagen. Då kan den ju vara inaktuell. Även dessa människor som bor i glesbygder måste kunna hävda sin rätt att få morgontidningen i god tid.

Herr talman! Också jag finner anledning att lägga mig i den här debatten. Det är många som motionerat om förbättringar av postbetordran i glesbygd, och det finns också i många motioner protester mot den försämring av postservicen som fortfarande förekommer, trots alla deklarationer. Jag har i en motion yrkat att det för postförsörjningen i glesbygd skall vara en målsättning att ha en daglig postbefordran. Bakom det yrkandet ligger det naturliga kravet att tillgång till daglig post är att betrakta som en medborgerlig rättighet och att man endast i extremfall, t.ex. i väglöst land, skall pruta av på det kravet. I ett rikt land som Sverige bör vi ha råd med en sådan service. Och jag kanske också bör påpeka att även glesbygdens folk betalar sin del av bördan i det här hänseendet. Betydelsen av den kommunikation som daglig post innebär är faktiskt större i glesbygderna än i tätorterna. Det tycker jag att man också skall ha med i bilden när man diskuterar det här ämnet. Det är faktiskt så att man i tätorterna kanske får värja sig mot den här typen av kontakter, medan det i glesbygden finns ett stort behov. Det har också gjorts undersökningar av läsvanorna i glesbygderna jämfört med tätorterna. Undersökningen har klarlagt att man läser tidningar och övrig post mycket noggrannare i glesbygderna än vad man gör i tätorterna beroende på att det finns ett behov av kommunikation med omgivningen. Det är egentligen samma trogna skara år efter år som står här och debatterar denna fråga. Motionerna har kommit igen, och svaret från utskottet är ett upprepande. Jag skulle nästan vilja säga att det är med en drucken papegojas envishet som utskottets talesmän framför samma argument år efter år, och utskottet skriver mycket välvilligt vid behandlingen av våra motionsyrkanden. Men det verkar som om utskottet levde i något slags drömvärld, där man tar postverkets uppgifter för gott och inte själv undersöker de faktiska förhållandena, hur det är i det verkliga livet.

Dessutom får många orter, även större, försämrade förhållanden då det gäller tiden för postens ankomst. Jag tycker att det är viktigt att betona detta. Och jag vill säga att det är sista gången som i varje fall jag som motionär nöjer mig med att bara stå och säga att jag ser vad utskottet skrivit, uppfattar det som positivt och hoppas att detta också skall förverkligas i postverkets aktioner. Om det inte sker en sinnesförändring som även tar sig praktiska uttryck kommer i varje fall jag att försöka samla de motionärer som nu uppträder här, så att vi verkligen sätter makt bakom orden i det här ärendet i fortsättningen. Vi kräver faktiskt att utskottet nästa gång motionerna kommer — och de kommer, det lovar jag — går djupare in i ärendet och verkligen tar på allvar de uppgifter vi lagt fram om påvisbara försämringar i postbefordran. Jag vill framföra denna kraftiga meningsyttring till utskottets företrädare att lägga på minnet.

Herr talman! Jag är av många skäl mycket vänskapligt inställd till Rune Ångström, och jag förmodar att det var hans skämtlynne som kom honom att efter dagens alkoholpolitiska debatt påstå att vi som svarar för utskottet upprepar våra påståenden med en drucken papegojas envishet. Det är möjligt att man kan skoja på det viset, men vi har faktiskt inte druckit någon alkohol på något håll i utskottet i dag — det kan jag försäkra Rune Ångström. Jag håller med Arne Fransson om att det är väl sent att få sin morgontidning kl. 2 på eftermiddagen. Men jag tror att både Arne Fransson och Rune Ångström förstår att det inte bara är fråga om den goda viljan hos postverkets ledning. Det är också fråga om de praktiska möjligheterna. Det är inte minst ett personalproblem. En brevbärare som kör ut på en tur måste ju starta någonstans. Han skall ha sitt fulla pass, och de som kommer sist i passet får alltså sin post väldigt sent. Det är svårigheter som jag inte kan se att man kan göra någonting åt. Men vad jag kan lova både Arne Fransson och Rune Ångström är att vi än mer allvarligt skall försöka verka i den anda som ni kräver i era motioner. Jag rekommenderar er alltså att återkomma med dem. Jag hoppas att — för att tala latin — gutta cavat lapidem, non vi, sed saepe cadendo, dvs. att droppen urholkar stenen, icke genom sin kraft utan genom att ständigt falla.

Herr talman! Jag känner Rolf Clarkson, utskottets talesman, mycket bra. Jag har uppfattat att han har glimten i ögat. Därför tycker jag det var onödigt att han försäkrade att det inte hade förekommit någon alkoholförtäring. Som Rolf Clarkson mycket väl förstår var det en liknelse jag använde om utskottets ständiga upprepande av samma påstående år efter år, utan att våra argument i sak har någon verkan. Det var också kontentan av mitt anförande. Droppen urholkar stenen, sade Rolf Clarkson. Jag hoppas det. Hittills har vi inte märkt någonting av det — annat än den urholkning som skett av servicen från postverkets sida i glesbygderna.

Herr talman! Jag uppfattar inte det här som en diskussion där jag står mot utskottets talesman Rolf Clarkson. Men det finns några rader i betänkandet som jag skall peka på. Rolf Clarkson sade att det bara var några få människor som inte fick sin post utburen varje dag. Så få är det inte, Rolf Clarkson. De flesta människor, inte minst i tätorterna, får sin post utburen två gånger eller t.o.m. tre gånger per dag. Tänk om de skulle avstå från en postutbärning per dag, och pengarna kunde användas till att förbättra förhållandena för dem som inte får sin post utburen mer än tre gånger per vecka. På sina håll i Vindelns kommun får de själva betala för en fjärde tur. Tänk om vi svenskar kunde vara så solidariska. Dessutom skulle det kanske ge mer arbete åt glesbygden. I motion 1347 av mig och några andra står att alla svenska hushåll i stort skall ha samma postservice. Jag understryker uttrycket ”i stort”. Det går inte att åstadkomma exakt samma service för alla, men man kan komma längre än nu. På s. 5 i sitt betänkande skriver också utskottet: ”Utskottet vill slutligen understryka att skälig hänsyn måste tas till lokala och regionala önskemål om postverksamhetens organisation m.m. Utskottet finner det sålunda nu såsom tidigare vara i hög grad angeläget att förbättringar i verkets service inom landsbygdsoch glesbygdsområdena i den riktning motionärerna angivit kommer till stånd även om detta medför kostnadsökningar för verkets del.” Jag förutsätter att postverket kan spara in på servicen i tätorterna och i stället hjälpa människorna ute i glesbygderna. Vi kan nå längre, säger utskottet. Det säger också jag, och det tror jag poststyrelsen säger. I likhet med John Johnsson och andra hoppas jag att poststyrelsen lyssnar till vad utskottet uttalar. Med anledning av en planerad indragning av postservice i en Norrlandskommun för ca ett och ett halvt år sedan framhöll de som arbetade med posten där tre oerhört viktiga saker i en skrivelse till poststyrelsen. För det första skrev man att planens ekonomiska inriktning, som torde vara huvudskälet, icke ger någon nämnvärd vinst företagsekonomiskt sett. Det blir fler tjänster i tätorterna, medan det blir sämre ute i bygderna. För det andra framhöll man att postexpeditionen i Storuman hade 276 postväskor och att det nu skulle bli ännu fler och därmed jobbigare och svårare. För det tredje pekade man på postverkets sociala skyldigheter mot befolkningen i glesbygderna. Människorna här uppe, skrev man, vill ogärna flytta in i tätorterna. De vill bo i den miljö som de verkat i, och det gör att många pensionärer bor ute på landsbygden, framhöll man. Det här torde poststyrelsen och utskottet vara överens med oss om. Min förhoppning är att det skall ge utslag i verkligheten, så att ytterligare försämringar, som man fruktar, kan undvikas.
Herr talman! Det vore naturligtvis bra om en förbättrad postservice för människorna i glesbygderna av det slag som Tore Nilsson talade om kunde genomföras. Men på sätt och vis har det faktiskt redan skett. Ingenstans, varkenii tätorterna eller i någon avlägsen ort i detta land, förekommer mer än en enda postutbärningstur per dag. Den som vill få post flera gånger om dagen får göra sig omaket att ta sig till sin eventuella postbox på poststationen. Det är ett sätt som postverket har använt sig av för att ge glesbygderna bättre service. Det är alltså nödvändigt att veta att posten hela tiden strävar efter att ge den service som Tore Nilsson efterfrågar.

Herr talman! Tore Nilsson och jag får nog föra ett samtal mellan fyra ögon om de möjligheter till postservice som finns. Men det är inte posten utan privata företag som har hand om tidningsutbärningen. Att, som Tore Nilsson gör, slå ihop den med postens service är inte riktigt.

Herr talman! Telekommunikationer och informationsbehandling hör till de mest expansiva sektorerna i hela industrivärlden. Den traditionella telefonrörelsen håller på att helt förnyas med elektronikens hjälp. En rad nya teletjänster blir tillgängliga under 1980-talet. Ny teknik har visat sig effektiv när man är ute efter att rationalisera och spara in personal. Samtidigt som utvecklingen på de här områdena rullar på med i det närmaste okontrollerbar hastighet vädrar de multinationella företagen morgonluft. ITT, IBM, Philips och Siemens heter några av de största giganterna som nu tränger sig in på den svenska marknaden. Hur skall televerket och dotterbolagen på produktionssidan anpassa sig till de nya förutsättningarna? Bland de anställda finns det en välgrundad oro. Denna oro har fått ytterligare näring inför televerkets planer att minska de manuella telefoncentralerna från 26 till mellan 3 och 5. Man räknar i långtidsplaneringen med att 6 000 till 7 000 jobb är i farozonen under de närmaste 20 åren. Facket ser det därför som en viktig uppgift att skaffa fram nya jobb i stället för de arbetstillfällen som försvinner på grund av den nya tekniken. I höstas hemställde televerket i en skrivelse till regeringen att få pröva nya vägar för att lösa finansieringen av framtida investeringar i terminalutrustningar och därmed bättre rusta sig för den hårdnande konkurrensen. För att kunna behålla och utvidga marknadsandelarna t.ex. när det gäller larm, teletex och telefax anser televerket det nödvändigt att utan dröjsmål bilda ett finansieringsbolag som skall kunna ta upp lån på den öppna lånemarknaden. Vpk ställer sig tveksamt till denna form av finansiering inom den statliga sektorn. Vi har dock bedömt att televerkets strävanden i detta fall sammanfaller med de anställdas intresse av att trygga sysselsättningen för framtiden. Det är alltså vår skyldighet att stödja verket i dessa strävanden. Herr talman! Tillåt mig påminna om det krypskytte som enligt tidningen Statsanställd pågår mot televerket från borgerligt håll. Larmföretag och tillverkare av terminalutrustningar påstår i ett flertal tidningsartiklar bl.a. att televerket utgör ett hot mot den fria konkurrensen. De ifrågasätter alltså televerkets strävanden att upprätthålla sysselsättningen för sina anställda. De borgerliga ledamöter som står bakom motionerna 1979 80:901 är ute i samma syfte. De vill inskränka televerkets roll till att vara ett ledningsserviceorgan. Godbitar av typ terminalutrustningar vill de utan betänkligheter överlåta på de multinationella företagen. Motionärerna vill sätta stopp för televerkets försök att hävda sig på marknaden i fri konkurrens med andra företag. Vårt parti anser att de statliga företagen tvärtom skall ges möjligheter att satsa offensivt på ny teknologi och utveckling inom ramen för hushållning med energi och råvaror. Regeringen har dröjt med att svara på televerkets framställning. Jag vill citera ledaren i nr 8 av tidningen Statsanställd, där man säger: ”Det är svårt att frigöra sig från tanken att den rabiata inställningen till statlig företagsamhet som finns i många högerkretsar har fått regeringen att tveka. Under de senaste fyra åren har man som bekant inte sparat någon möda när det gällt att stödja det privata kapitalet. Nu får man lov att ta sig i kragen. 43 000 anställda i televerket väntar på svar. Deras väl och ve under 80-talet hänger åtskilligt på hur regeringen hanterar den här frågan.” Utskottet har i sin skrivning lämnat s-motionen 1978/80:1353, som upprepar televerkets framställning till regeringen, utan åtgärd. Utskottet hänvisar till remissbehandlingen av frågan och hoppas att en tillsatt arbetsgrupp skall lämna in ett förslag under innevarande riksmöte. Detta är väl värt att positivt notera, men om man studerar de inkomna remissvaren, som är rätt många, finner man att det helt övervägande antalet är negativa till de föreslagna bolagsbildningarna i televerkets regi. Låter man dessa svar vägleda den fortgående hanteringen av frågan finns det nog anledning att förmoda att den inte är helt avgjord. I vpk har vi noterat detta och kan inte helt värja oss från misstanken att man är ute för att ytterligare fördröja frågan. Men ärendet brådskar, och ytterligare uppskov kan inte accepteras om televerket skall kunna hänga med i den lavinartade utvecklingen på telekommunikationsområdet. Det är berättigat, tycker jag, att rikta en fråga till motionärerna: Hur tänker ni ställa er om frågan inte skulle utveckla sig i den riktning ni tydligen hoppas, eftersom ni inte har reserverat er till förmån för motionen i utskottet? Från vårt partis sida kommer vi att noga bevaka frågans vidare utveckling och slå larm vid varje tendens till onödig fördröjning.

Herr talman! Vissa statliga verk har en benägenhet att se besparingsmöjligheter i försämrad service för allmänheten. Detta gäller exempelvis televerkets uppdelning av telefonkatalogen för Östergötland i två delar. De besparingar verket gör är dock mindre än de olägenheter som blir följden. När verket åberopar även miljöskäl för sin åtgärd, blir argumentationen något ansträngd. De skäl mot en uppdelning av telefonkatalogen som anförts i motion 211, bakom vilken företrädare för samtliga partier står, väger betydligt tyngre än de skäl televerket anfört. Trafikutskottet avstyrker motionsyrkandet om en sammanhållen telefonkatalog för Östergötland men gör ett uttalande som jag önskar få ytterligare kommenterat av utskottets företrädare. Trafikutskottet erinrar om att när förändringar av katalogen för bl.a. Stockholmsområdet var aktuella uttalade utskottet att de rationaliseringsåtgärder beträffande katalogindelning och distribution som kan komma att aktualiseras inte får leda till serviceförsämringar för abonnenternas del. Skall detta tolkas som en uttalad mening från utskottet också inför den utvärdering som verket säger sig ha för avsikt att göra i Östergötland? Tillsammans med utskottets uttalande rörande vikten av att statliga verk bör samordna sin planering med de regionalpolitiska riktlinjerna, skulle detta kunna vara en betydelsefull viljeyttring för frågans fortsatta handläggning. Det hade varit önskvärt att riksdagen ställt sig bakom motionsyrkandet om en begäran hos regeringen om initiativ för en sammanhållen katalog för Östergötlands län. Ju längre televerket fullföljer sina planer, desto svårare kan det bli att få till stånd en återgång till sammanhållen katalog. Ett uttalande från utskottets företrädare med anledning av den fråga jag ställt kan dock vara av värde som opinionsyttring.

Herr talman! I trafikutskottets betänkande om telekommunikationer behandlas en fråga som är av mycket stor betydelse för televerkets framtid. Verket har i en skrivelse till regeringen i fjol höst begärt att få bilda två bolag, Telefinans AB och Teleinvest AB. Därigenom skulle enligt verket dess finansieringsmöjligheter förbättras så att det kan hävda sig i konkurrensen med andra intressenter på området. Vidare skulle effektiviteten i samordningen mellan de olika dotterföretagen öka. Därmed tryggas på ett bättre sätt sysselsättningen för de anställda, precis som Sven Henricsson sade i sitt En socialdemokratisk partimotion har biträtt televerkets krav på att stärka dess ställning och öka dess handlingsfrihet. Med anledning av televerkets skrivelse och motionskravet har ett enigt utskott uttalat att det ”finner det angeläget att verkets ekonomiska handlingsfrihet och möjligheter att möta en skärpt konkurrens ökas på det sätt som skulle kunna ske exempelvis genom de föreslagna bolagsbildningarnaeller i annan ordning. Skäl talar därför för ett tillmötesgående av verkets och motionärernas önskemål härom.” En arbetsgrupp i departementet bereder f. n. ärendet. Till den och till dess uppdragsgivare säger utskottet: ”Utskottet finner det med hänsyn till frågans stora vikt angeläget att arbetet inom gruppen bedrivs med skyndsamhet samt att härav föranledda förslag snarast föreläggs riksdagen — om möjligt under innevarande riksmöte.” Televerket har självt begärt att få starta de nya bolagen den 1 juli i år. Därför förväntar vi oss från utskottet att regeringen med stor iver försöker att tillmötesgå utskottets krav att om möjligt komma med förslag redan under innevarande riksmöte. Varje fördröjning försvagar televerkets konkurrenssituation och förstärker de utländska bolagens intressen på den svenska marknaden. Det har Sven Henricsson säkert rätt i. En sådan utveckling är ett hot mot sysselsättningen för de anställda. Det är också utskottet medvetet om. Därför är det bråttom. Herr talman! Jag vill till herr Henricsson säga att det självfallet är ett viktigt uttalande som utskottet har gjort. Jag är helt övertygad om att den reaktion som det mött i de anställdas tidningar, som naturligtvis Sven Henricsson också har följt, är alldeles riktig. Man konstaterar där att i och med detta uttalande har regeringen fått en uppmaning att med iver försöka tillmötesgå det här kravet. Det är viktigt för de anställdas skull att televerket får en möjlighet av det här slaget. Det tror jag att de flesta av oss är överens om. Skulle inte någonting ske är jag alldeles övertygad om att både motionärerna och utskottet kommer att ta upp frågan igen på det sätt som det då är möjligt att göra. Till herr Berndtson vill jag säga att ett enkelt svar på hans fråga är ja. Vårt uttalande om Stockholm hade avsedd verkan utan att vi behövde så att säga höja rösten särskilt mycket. Det är min bestämda övertygelse att det uttalande som utskottet har gjort kommer att få samma verkan när det gäller Östergötland.
Herr talman! Det är gott och väl om vi nu kan betrakta utskottets uttalande som ägnat att driva fram ett regeringsförslag i den riktning som utskottet vill, men vad vi har velat peka på är följande. Detta ärende har föregåtts av en debatt som i hätskhet mot statlig verksamhet knappast är jämförbar med någon annan på senare tid. Man har gjort utfall och påstått att televerket vill ta monopol på hela den här verksamheten. Man har vidare gjort gällande att det går mer eller mindre otillbörligt till. Om man studerar remissvaren blir man dessutom mycket betänksam över att det finns krafter i rörelse som ännu inte har givit upp när det gäller att driva fram tanken att televerket skall vara linjebärare och andra skall få applicera sina system på dessa linjer. Därför har vi varit betänksamma. Men kan vi med det här beslutet driva frågan framåt är det bra. Vi tillåter oss emellertid att med vaksamhet följa ärendets fortsatta utveckling och slå larm i den mån vi har möjlighet.
Herr talman! Jag anser visserligen fortfarande att det hade varit bättre om utskottet och kammaren hade biträtt motionsyrkandet, men jag noterar gärna som positivt att utskottets talesman understryker uppfattningen, att åtgärderna inte får leda till serviceförsämringar för abonnenterna. Nu är det naturligtvis ofrånkomligt med försämringar för abonnenterna till följd av den åtgärd som televerket redan har vidtagit, men sista ordet är ju inte sagt i frågan. Det skall ske en utvärdering, och det kan vara av värde inför denna utlovade utvärdering att riksdagen inte utan vidare godtar televerkets propå. Jag menar alltså att Bertil Zachrissons besked kan vara av betydelse i det sammanhanget.
Herr talman! Jag vill säga till Sven Henricsson att självfallet finns det många röster, och en del röster som man kan vara mycket kritisk mot, som har yttrat sig i diskussionen om televerket. Det finns även remissinstanser som har gett egendomliga besked — det kan jag också hålla med om. Men riksdagens ord brukar ju väga tyngre än diverse enstaka röster och diverse remissinstanser. Sedan vill jag bara konstatera med glädje att vpk vill vara med om vaksamheten. Det fanns ingen vpk-motion på det här området, men det är bra att ni är med i vaksamheten nu.
Herr talman! När det gäller det sistnämnda är det ju så här i riksdagen att vi följer varandras arbete. Vi visste faktiskt i god tid att det förelåg ett motionsutkast från SAP som syftade till att ta upp televerkets framställning. Då fann vi ingen anledning att själva göra det.

Herr talman! Televerket har ju monopol på telenätet. Något annat vore ganska opraktiskt. Vi kan inte rimligen ha flera konkurrerande företag som lägger ner kabel och spänner ledningar över landet. Ett sådant naturligt monopol har televerkets motsvarigheter på de flesta håll i världen. Men därav följer inte att televerket bör ha monopol på de apparater som på olika sätt kopplas in på telenätet. I Sverige är televerkets monopol mer vidsträckt än i många andra länder. Abonnentväxlar får t.ex. — i motsats till hur det är i de flesta västeuropeiska länder —-inte i Sverige ägas av abonnenten eller säljas i konkurrens mellan fristående företag. Vi står nu inför en stor expansion av teletjänster. Med telefax kan bilder, ritningar och annat föras över mellan olika abonnenter. Med teletex kan man förmedla information från datorer. Detta är en ny, spännande och kanske farofylld utveckling. På flera sätt handlar det om informationsfrihet. En del av de uppgifter som tidningar i dag har kan komma att övertas av de nya informationstjänsterna. Det är då viktigt att de nya formerna för information inte blir ett statligt monopol. Så är det heller inte formellt — men riskerna finns. I dag sker en stor del av utbyggnaden av nya teletjänster på televerkets villkor. Televerket bestämmer ju över telenätet och kan därför avgöra på vilka tekniska villkor som olika sorts utrustning skall få anslutas till nätet och kan också bestämma hur information skall ges om olika konkurrerande utrustningar. Televerket tycks nu på bred front satsa på nya teletjänster. Det gör man genom att sälja egen utrustning och marknadsföra den med hjälp av sina egna monopolkanaler. Jag skall ta två exempel. Ett litet elektronikföretag i Täby begärde att få ansluta en uppringningsautomat för ett datasystem till televerkets nät. Den tekniska lösningen var godkänd. Men televerket sade nej, därför att man hade för avsikt att om ett par år lansera en egen produkt på detta område. Ett annat exempel är marknaden för larmutrustningar. Till för ett par år sedan var det ingen svårighet för fristående leverantörer av larm att få hyra ledningar av televerket. Nu har televerket självt etablerat sig på denna marknad, och då tycks det vara praktiskt omöjligt för utomstående att utan långa väntetider få tillgång till linjen, medan företagen som står nära televerket får det med en gång. Herr talman! Jag har här en annons som televerket gjort för den nya tjänsten telefax. Den marknadsförs under formell konkurrens. Men ingenstans i denna stora annons antyds att det kan finnas konkurrerande fabrikat, att detta inte är en apparat likställd med telefonen — som ju bara televerket säljer. Försäljningen sker genom televerkets eget försäljningskontor, med 90-numret. Televerket vägrar också att i den abonnentförteckning över telefaxabonnenter som man avser att ge ut ta med andra abonnenter än de som köpt utrustning av televerket. Herr talman! Utskottet tycks — enligt dess behandling av en motion från några folkpartister — inte vara så oroligt för monopoltendenserna och hänvisar dels till pågående utredningar, dels till att regeringen uppmärksamt bör följa utvecklingen på området. Det är O. K. för den här gången. Men jag tror ändå att just därför att telekommunikationstjänster kommer att öka så snabbt och spela en ailt större roll för svensk demokrati, måste vi se till att de tillhandahålls i en marknad av mångfald och inte av en statlig monopolinstitution.
Herr talman! Det svenska televerket är ett ovanligt effektivt och rationellt skött verk. Att telefonera är billigare i Sverige än i de flesta andra länder. Det beror på att televerket bedriver sin verksamhet på ett rationellt sätt, i konkurrens där det är rimligt och med monopol där det är rimligt. Olle Wästberg vill urholka televerkets naturliga utvecklingsmöjligheter, och jag vet inte vilkas intressen han egentligen går. Jag kan bara konstatera att skulle man tillgodose hans intentioner skulle det vara ett allvarligt hot mot televerkets möjligheter att utvecklas just på ett sådant sätt att det också i fortsättningen kan vara ett effektivt verk och ge tjänster som är billiga åt den svenska allmänheten. Det är därför som utskottet har avvisat motionen.

Herr talman! Jag uppfattade utskottets yttrande som positivt, på det sättet att man inte heller från utskottet förespråkar ett monopol på dessa områden. Bertil Zachrisson tycks avvisa själva tanken att man skall ha konkurrens om de nya teletjänsterna, vilket är allvarligt. Televerket i Sverige fungerar effektivt och rationellt. Men skulle det urholka effektiviteten att man har konkurrens? Det är ju en allmän erfarenhet att monopol inte brukar befrämja effektivitet. Konkurrens brukar tvärtom leda till att effektiviteten stärks. Men det är inte effektiviteten det i första hand handlar om. Det handlar om att det på områden som rör informationsfrihet, när det gäller att information skall kunna spridas fritt och på olika sätt, är viktigt att vi har mångfald och att staten inte har monopol. Jag tror inte att någon här är beredd att förespråka ett statligt monopol på t.ex. tryckerier. På samma sätt bör vi inte ha ett statligt monopol på andra möjligheter att förmedla information. Bertil Zachrisson frågade vilka intressen jag företräder. Det är ändå en ganska naturlig liberal uppgift att tala för konkurrens och mångfald på ett område som gäller informationen till medborgarna.

Herr talman! Det börjar nu framgå allt tydligare att det var ett olyckligt beslut som riksdagen fattade för ett tiotal år sedan då det gäller lagstiftning mot hädelse, som bl.a. tas upp i konstitutionsutskottets betänkande 42. Jag har tagit fram en hel del handlingar från debatterna 1970 och 1971, och det är en ganska intressant läsning, givetvis omöjlig att här återge. Men jag hänvisar den som är intresserad av saken att i synnerhet betrakta reservationerna till konstitutionsutskottets utlåtande 1970:39. Där förutsågs vad vi nu har upplevt och som så många svenskar vänder sig emot. Då ansågs ju att man i frihetens, demokratins och liberalismens namn skulle ta bort lagstiftning som hindrade människor att säga precis vad som helst om vad som helst. Människorna skulle ges rätt att yttra sig fritt, även om de trampar på andra människor och en hel kyrka. Det förslag till tryckfrihetsförordning som antogs 1970 var vilande ett år. 1971 togs det upp på nytt, och Allan Hernelius yrkade avslag på det vilande förslaget. Jag hänvisar till hans tal den gången, som är mycket aktuellt och giltigt även i dag. Till första lagutskottets utlåtande 1970:47, som behandlade förslaget till tryckfrihetsförordning, fanns det sex reservationer. I den första reservationen begärde herr Schött och fru Kristensson uppskov till hösten med behandlingen av propositionsförslaget. I reservation nr 2 anförde herr Schött och fru Kristensson att utskottet bl.a. borde ha uttalat: ”Enligt utskottets mening innefattar propositionsförslagen åtskilligt som står i strid med grundläggande värderingar hos stora delar av vårt folk. För många torde den reella innebörden av flera av förslagen också te sig utomordentligt stötande.” Det är det som har blivit fallet. Fru Kristensson tog i debatten också upp att hänsyn inte togs till nordisk lagstiftning på området. Norge och Finland hade då och har fortfarande en lag som hindrar de värsta avarterna. Jag hänvisar till en debatt som hölls redan 1889 om ansvaret för en bok som — Om jag minns rätt — hette Brevet till världsupphovsmannen. Den blev fälld, och utgivaren fick ett straff. Jag skall inte gå in på detta, men i samband med denna händelse skrev historikern Karl Warburg 1889: Religionsfrihet kan aldrig få bli liktydigt med rätten att smäda och håna andras övertygelse. Det är enligt min mening en självklarhet. Lika visst som jag håller på tryckfrihet och yttrandefrihet menar jag att det inte får innebära att man kan trampa på det som många människor håller heligt. Jag skall för dagen inte säga så mycket. Jag vill bara ge några vittnesbörd från svensk kristenhet som jag har fått i dag på morgonen och som jag tar fram i stället för det anförande som jag hade tänkt att hålla. Det gäller en ledare i Stridsropet. Författaren heter Eskil Roos. Han utgår ifrån vad som just nu händer i London, där man för utsålda biografer visar en film som heter Life of Brian och som är en parodi på Jesu liv. Man ger världens Frälsare ett annat namn och spelar upp en film som är full av hädelse och förlöjligande. Människor strömmar till för att se filmen. Får de då inte göra det? Givetvis kan man svara jakande på den frågan, men jag tycker att det är en upprörande sänkning av nivån i det samhälle som tillåter detta. Så långt mina egna kommentarer. Eskil Roos skriver följande: ”Statens filmkontroll i Norge har totalförbjudit filmen. Som grund till detta har de påvisat att den är blasfemisk och hädisk. Man har inte ens kunnat klippa vissa sentenser, utan ansett att den över huvud taget inte skall visas i Norge. Från kristen sida måste man imponeras av ett så fast ställningstagande. Filmkontrollens medlemmar visar en respekt för kristna åsikter och för landets kristet troende människor som är värd att kommentera. En film som rätt och slätt går ut på att förlöjliga Gud och framställa en skrattretande efterlikning av Jesu liv bör inte få visas i ett kristet land.” Norge har alltså fortfarande kvar en lag som förbjuder visning av sådana filmer. Den svenska lagen från 1734 var mycket sträng. Givetvis har det varit omöjligt att behålla den fram till i dag. 1864 års strafflag gällde bestraffning för hädelse endast i den mån den åstadkom allmän förargelse. 1970 upphävdes denna lag. Eskil Roos skriver vidare: ”Detta innebar fritt fram för alla slag av hädelse och bespottelse och inte minst filmen har utnyttjat sig av denna möjlighet. Och genom filmen så får man tyvärr alltför ofta uppleva hur även TV signalerar fritt fram för många slag av hädelse, ord och bild som är sårande för många hundratusen bekännande kristna. Att man sedan genom sådana handlingar gömmer sig bakom den s.k. religionsfriheten gör inte saken bättre. Det borde snarare finnas ett hedersbegrepp som gör att man med hänsyn till alla kristna licensbetalare inte visade sådant som sårar människor djupare än någon kan ana.” Detta vill jag understryka. Man betalar TV-licens — om man nu har en TV-apparat — och sedan finner man att det är möjligt för utomstående att på så sätt i hemmet förlöjliga det som man håller för att vara allra heligast. Författaren till ledaren i Stridsropet skriver vidare: ”Nu kommer det naturligtvis inte att dröja många veckor till innan denna blasfemiska film kommer innanför Sveriges gränser och visas på landets alla biografer. Något totalförbud eller ens klippning blir det naturligtvis inte tal om vad det gäller denna film. Vårt land är ju bevars liberalens hemort på jorden.” Vi kan inte vänta oss något förbud mot att denna film visas. Eskil Roos menar att kristendomen därmed givetvis inte faller. Det är klart att Kristus håller stånd mot ett sådant angrepp. Vi kristna kan också huka oss och ta emot slagen och säga att det här är vi vana vid. Det här hör till. Vi är ju smälekens folk.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden i år väckte jag en motion om förbud mot våldspornografi. Jag har i motionen skrivit att det är nödvändigt att omvärdera den i och för sig lovvärda liberalism som gjorde att man släppte pornografin fri. Många människor har nämligen överträtt det som var avsikten bakom beslutet den gången. För ungefär ett år sedan förbjöd riksdagen barnpornografi. Men våldspornografi är fortfarande tillåten, och det tycker jag är mycket egendomligt. Det är dags för riksdagen att ompröva den inställning som man hade när man tog bort förbudet mot pornografin. De som nu tjänar pengar på våldspornografi gör inte demokratin några tjänster. De har helt enkelt överträtt det förtroende som vi gav dem när vi liberaliserade föreskrifterna. Inte mer än en månad efter det att min motion hade väckts fick jag i min hand ett exemplar av en veckotidning där det förekom ovanligt förråande bilder. Det gjorde att jag gick händelserna något i förväg och framställde en interpellation här i kammaren. Jag frågade justitieministern om inte också han tyckte att det var tid att göra någonting åt detta. Den debatten blev mycket intressant så till vida att justitieministern i början sade att det naturligtvis inte var vackra bilder men att man måste vara mycket försiktig. Yttrandefrihetsutredningen skulle tänka på de här sakerna. Mot slutet av debatten, då det hade deltagit företrädare för alla de fem riksdagspartierna, började justitieministern förstå att det fanns en allmän avsky i riksdagen för våldspornografi. Jag utgår ifrån att han gick hem och funderade över vad han hade hört i riksdagen. Kanske är jag litet ledsen över utskottsbetänkandet. Jag frågar mig om ingen har läst den debatt som fördes här i kammaren för ungefär tre veckor sedan. Utskottet har på sin vanliga torra riksdagsprosa bara sagt ifrån att frågan om möjligheten att ingripa mot våldspornografi enligt vad utskottet erfarit nu står på yttrandefrihetsutredningens program. Det är ett ord som är bra där. Utskottet har skrivit dit ”som nu står på yttrandefrihetsutredningens program”. Utskottet har tydligen också telefonerat till departementet och förstått att ledamöterna av utredningen har läst vad som sades här i riksdagen och förmodligen skyndar på det hela. Men det hade, herr talman, varit ännu bättre om utskottet i sitt yttrande hade givit någon liten åsikt till känna. Tycker verkligen konstitutionsutskottet att våldspornografi är någonting som vi skall tillåta i fortsättningen i det här landet, tycker konstitutionsutskottets ledamöter ändå inte som alla de som deltog i debatten — och som jag framhåller i min motion — att det är dags att ingripa? Det hade, enligt min mening, varit bra för Hans Schöiers utredning, om utskottet hade kommit med en viljeyttring. Herr talman! I enlighet med god riksdagstradition har det vördnadsvärda konstitutionsutskottet naturligtvis yrkat avslag på min motion. Jag förstår att utskottet gjort det i tron på och hoppet om att Hans Schöier kommer med sitt betänkande. Jag vill bara säga att det är viktigt att Hans Schöiers utredning, yttrandefrihetsutredningen, faktiskt tar upp den här frågan, så att det kan bli en proposition före nästa valrörelse. Detta är en tryckfrihetsfråga, det vet jag; vi måste ha beslut vid två riksmöten. Vi har ett riksmöte på oss. Nu hoppas vi att yttrandefrihetsutredningen snabbehandlar frågan, men för att utredningen skall göra detta tror jag att det krävs ett klart uttalande av utskottsordföranden om hur man egentligen ser på saken i konstitutionsutskottet.

Herr talman! I de motioner som behandlats i konstitutionsutskottets betänkande reses, som vi har hört, krav på begränsningar av yttrandeoch tryckfriheten. Sedan gammalt har vi en generös lagstiftning på dessa områden, dvs. vi har varit aktsamma när det gällt inskränkningar och begränsningar. Vi har menat att detta är en viktig förutsättning för demokratin, den öppna debatten och kulturlivet. Den principiella inriktning som lagstiftningen härvidlag ger uttryck för måste vi, enligt min mening, slå vakt om. Det finns emellertid vissa inskränkningar i yttrandeoch tryckfriheten, och troligen måste vi alltid ha sådana. Gränsdragningen härvidlag är alltid en känslig och besvärlig avvägning mellan de krav som den övergripande principen om det öppna samhället och hänsynen till skyddsvärda intressen ställer. Till detta kommer att uppfattningen om vad som skall vara tillåtet skiftar från tid till annan och mellan olika grupper i samhället. Ändringar i gällande rätt måste därför alltid övervägas noga. Detta var litet allmänna reflexioner. Vad gäller motionskraven är jag personligen övertygad om att det finns en utbredd opinion i vårt samhälle mott.ex. det stora och kontinuerliga utbudet av våldspornografi och sadism. Alster med sådant innehåll är negativa utväxter på tryckfrihetens träd. Våldspornografin är, utöver att den är allmänt osmaklig, också ofta klart könsdiskriminerande, vilket brukar framhållas i debatten. Karin Ahrland hänvisade i sitt anförande till den interpellationsdebatt som ägde rum här i kammaren för en tid sedan och insinuerade att utskottet vid behandlingen av den här frågan icke hade tagit del av vad som sades i den debatten. Jag kan försäkra Karin Ahrland att hela debatten har ingått i beredningsunderlaget för utskottet när motionskraven övervägts. Vad gäller hädelsebegreppet, som Tore Nilsson har aktualiserat i sin motion, är inte opinionen — såvitt jag har kunnat förstå — lika klar. De övertramp som förekommit och som påtalats av religiösa grupper har trots allt vari. ganska få. Det hindrar naturligtvis inte att de, i de fall där de förekommit, kan ha upplevts som djupt sårande. Tore Nilsson hemställer i sin motion bl.a. att filmcensuren skall skärpas. Det kan man naturligtvis tänka sig. Men det är också på det sättet att det finns många som anser att filmcensuren för vuxna helt skall slopas. Det har man gjort t.ex. i Danmark. Meningarna i vårt land är således även på den här punkten delade. Nu tror jag för min del inte att det hos oss finns någon övervägande opinion för att slopa filmcensuren — åtminstone inte bland dem som har fått tillfälle att se de bitar som biografbyrån har klippt bort eller de filmer som man helt har stoppat. Utskottet polemiserar inte mot motionerna i sak. Utskottet avvisar motionärernas utredningskrav med hänvisning till att vi sedan några år, som redan nämnts här, har en parlamentarisk utredning — yttrandefrihetsutredningen — vars uppgifter inbegriper även andra yttrandeformer än det tryckta ordet, t.ex. teater och film. Jag vill erinra om att det var efter förslag från yttrandefrihetsutredningen som riksdagen förra året definitivt beslöt om förbud mot barnpornografi. Nu är det så att en remissomgång på ett debattbetänkande från yttrandefrihetsutredningen, med ett förslag till en ny yttrandefrihetsgrundlag, nyligen har avslutats. Utredningen har påbörjat bearbetningen av det mycket omfattande remissmaterialet, och parallellt med detta har utredningen diskuterat bl.a. pornografin och filmcensuren. Med kännedom om det utredningsarbete som således är i full gång har utskottet ansett det överflödigt att biträda motionsyrkanden med nya utredningskrav. Karin Ahrland klagade över att utskottet i sitt betänkande inte ger uttryck för någon klar mening. Det är i och för sig naturligt att vi inte gör det. Vi har vid utskottsbehandlingen naturligtvis inte haft hela det stora material som yttrandefrihetsutredningen tagit fram — och kommer att ta fram — till vårt förfogande. Jag vill erinra om att det trots allt — även om man har inställningen att vi skall vidta åtgärder mot våldspornografi och sadism — finns en del ur tryckfrihetsrättslig synpunkt mycket besvärliga avgränsningsproblem.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
Herr talman! Jag tycker att det är väl att Bertil Fiskesjö personligen medgav att han inte gillade våldsporr — jag hade kanske inte heller väntat mig någonting annat. Jag noterar också att Bertil Fiskesjö insåg att detta —i varje fall till vissa delar — har med jämställdheten att göra. Men jag beklagar fortfarande att Bertil Fiskesjö som konstitutionsutskottets ordförande och utskottets övriga ledamöter i betänkandet inte har velat ge uttryck för någon värdering. Bertil Fiskesjö sade att han tyckte att det var naturligt att utskottet inte gav uttryck för någon mening — det var förklarligt. Herr talman! Vad är riksdagsutskott till för? Skall de inte ha någon mening? Vad är vi valda för? Jag kan inte förstå annat än att vi allihopa är valda för att ha en mening i varje fråga. Min mening är att våldspornografi är någonting avskyvärt, precis som allt våld. Min mening är att det har gått för långt och att vi icke kan tillåta detta längre. Det var det som jag försökte ge uttryck för i min motion, och jag hade verkligen väntat mig att jag skulle få åtminstone ett sådant instämmande från samtliga ledamöter i konstitutionsutskottet. Jag har nu här i kammaren fått höra den trettonde invändningen mot jämställdhet. Jag tänker inte räkna upp alla invändningar. Plötsligt har detta blivit en jämställdhetsfråga, men man kan inte göra någonting åt saken, eftersom det finns avgränsningsproblem. Herr talman! Förra gången vi diskuterade den här saken ansågs det visserligen att det var en jämställdhetsfråga, men då skulle vi ha gett uttryck för vår undermåliga begåvning. De vanliga invändningarna när det gäller jämställdheten är att man inte har råd, att man inte har tid, att vi inte har någon humor — jag skall inte räkna upp de andra invändningarna. Jag hoppas verkligen att man tar vad vi säger på allvar. Jag hoppas verkligen att jag kan få ett medgivande från Bertil Fiskesjö nu, att han också tycker att yttrandefrihetsutredningen skall ta denna fråga med förtur.
Herr talman! När det gäller den del av konstitutionsutskottets betänkande som rör min motion var Bertil Fiskesjö tydlig och kanske överens med mig innerst inne. Men det är ett par saker jag vill ta upp. Bertil Fiskesjö sade att han upplevt det så, att det inte var samma tydliga opinion mot hädelse och störande av trosfrid som det var mot våldspornografi. Jag vet då inte hur den opinionen skall uttrycka sig. Åtminstone har jag och övriga riksdagsmän inom den kristna gruppen fått ta emot en väldig ström av brev, telefonsamtal och personliga besök. Vi har också i samfundspressen mött denna opinion. Det gällde både 1970 och 1971 då vi hade debatten om ett avskaffande av lagen och 1979 då det gällde operan Josef. Sedan kan man säga att de kristna hör till de stilla i landet. I den ledare som jag tidigare citerade skriver Eskil Roos att vi kristna alltför ofta är ”en soffagrupp ängsligt sluten och döv för Herrans revelj”. Vi kanske är för rädda av oss — men vi här i riksdagen har också försökt att tala i den här frågan. När det gäller filmcensuren är jag enig med Bertil Fiskesjö och hoppas att den aldrig skall slopas totalt. Om jag gör en parafras av vad Karl Warburg . skrev för snart hundra år sedan om religionsfriheten kan jag säga: " Filmcensuren måste vara kvar, ty yttrandefrihet eller tryckfrihet kan aldrig få bli liktydiga med rätten att smäda och håna andras övertygelse. Det finns vissa saker som man absolut inte kan släppa fram. Det kommer alltid att vara så.
Herr talman! Jag gav klart uttryck för min mening i mitt anförande. Jag kunde naturligtvis också ha citerat ur yttrandefrihetsutredningens direktiv, där det klart sägs ifrån att vi skall behandla den här frågan. Vi har redan börjat behandlingen i utredningen, som jag tror jag också nämnde i mitt tidigare anförande. När det gäller sådana allmänna deklarationer om vad som skall hända i slutskedet kan jag naturligtvis inte tala för utskottets alla ledamöter, eftersom vi inte i detalj har diskuterat detta — just av det skälet att vi har en utredning som är i full färd med att behandla frågan. Därför har vi inte funnit skäl att ta upp en ingående diskussion om någon eventuell meningsyttring från utskottets sida. Sedan förstår jag inte riktigt Karin Ahrlands insinuation, att jag skulle ha sagt att nian inte kan göra någonting åt könsdiskriminering av olika slag. Det har jag aldrig sagt. Visst kan man det! Jag har sagt att i det här speciella fallet finns det en rad problem, bl.a. avgränsningsproblem, och att man inte bara kan vifta undan dem genom att säga att det är fråga om bristande vilja. Jag tror att de avgränsningsproblemen kan lösas men att det blir knepigt. Ingen eftersträvar väl en lagstiftning som skulle kriminalisera t.ex. en stor del av både den klassiska och den moderna litteraturen. Det gäller att hitta en väg för att komma åt det vi alla gärna vill komma åt utan att samtidigt skada sådana kulturyttringar och sådan litteratur som vi alla tycker är seriösa och som alltså skall få fortsätta att produceras och läsas. Vad gäller Tore Nilsson sade jag att min uppfattning var att de påtalade övertrampen vad beträffar hädelse var förhållandevis få.

Jag har alltså inte sagt att det inte finns en kristen opinion mot vissa övertramp, men jag har sagt att i varje fall enligt min uppfattning har de påtalade övertrampen till antalet varit ganska få.
Helt kort, fru talman! Jag vill bara säga till Bertil Fiskesjö att det förhållandet att en utredning pågår ju inte kan hindra ett riksdagsutskott från att i betänkandet ge uttryck för sin avsky för våldspornografi. Utredningar är inte heliga; tvärtom kan de må gott av att få veta att de har en klar riksdagsmajoritet bakom sig! Dessutom noterar jag med glädje att Bertil Fiskesjö nu medger att han tror att avgränsningsproblemen kan lösas. Jag vill bara tillägga — och det är ingen insinuation från min sida, jag insinuerar inte, utan jag vill och jag tycker och jag tänker saker och ting — att frågan om att lösa avgränsningsproblemen är en fråga om att vilja. Om man vill göra någonting brukar man klara det. Jag räknar med att yttrandefrihetsutredningen kommer att vilja lösa avgränsningsproblemet.
Fru talman! Det är bra att jag fick ett förtydligande av Bertil Fiskesjö. Han menar alltså att övertrampen förekommer vid få tillfällen och inte att opinionen mot dem är svag. Om man kör den opera som jag talade om månad ut och månad in är det emellertid någonting som ständigt upprepas och därför blir ytterst plågsamt. Det är orimligt att man kan få fortsätta med det, när operan innebär en hädelse och ett brott mot vissa gruppers trosfrid. Om den här filmen, som nu går i London — Life of Brian — och som har avvisats i Norge kommer hit, betyder det att över hela vårt land visas detta angrepp på kristen tro, detta förlöjligande av Honom som vi tror på och bekänner och tillber. Det finns flera liknande filmer, och jag är övertygad om att Bertil Fiskesjö inte har reda på allt som visas. Om den här filmen får visas här, kan det bereda vägen för andra. Och om utredningen blir färdig om två år och vi först om tre fyra år kan tänka oss att det sker någonting, fruktar jag för det som är på gång. Jag vill anknyta till vad Karin Arland sade, att även om det finns en utredning bör det inte vara omöjligt att handla, att åstadkomma någonting, om det är uppenbart att mycket stora värden står på spel.
Fru talman! Jag har aldrig påstått, Karin Arland, att utskottet är förbjudet att ge en meningsyttring till känna. Vi har inte ansett det vara behövligt med kännedom om utredningsdirektiven och det pågående arbetet inom utredningen. För den skull har vi inte i utskottet ägnat oss åt att notera alla utskottsledamöters åsikter i detalj. Jag tycker det är väl försvarligt att vi har nöjt oss med hänvisningen till den sittande utredningen.

Jag kommer naturligtvis att visa samma aktivitet även i fortsättningen. Men det innebär självfallet inte att jag utan vidare kan säga, att det bara är att knäppa med fingrarna så är det hela klart. Jag vet vilka besvärliga komplikationer som finns om vi samtidigt skall slå vakt om de grundläggande principerna för yttrandeoch tryckfrihet, vilket vi väl alla är angelägna om att göra.

Fru talman! För knappt en månad sedan hade vi en stor och fin debatt här i kammaren just om våldspornografi. Det var en enhällig och samstämmig uppfattning som kom till uttryck. Vi var angelägna om att slå vakt om tryckfriheten men ansåg samtidigt att tryckfriheten måste kunna begränsas när det gäller att värna betydande enskilda och allmänna intressen. Och det är ju detta som det är fråga om här. Det behövs ett förbud mot våldspornografi för att människor inte skall skadas. Mot bakgrund av den engagerade debatt som vi då hade i kammaren tycker jagilikhet med Karin Ahrland att konstitutionsutskottets betänkande är litet väl utslätat. Det ges över huvud taget inte någon mening i frågan till känna, och det talas inte ens om att det är angeläget att frågan utreds. Jag tycker att det är litet svagt. Jag begär i och för sig inte att utskottet skall ta ställning i en fråga som är under utredning. Men man kunde åtminstone ha sagt något om vikten av denna fråga och vikten av att den utreds. Nu har jag sett av talarlistan att Wivi-Anne Cederqvist kommer upp i talarstolen efter mig, och det skulle vara intressant att höra — eftersom Wivi-Anne Cederqvist sitter i utskottet — hur hon har kunnat acceptera en så intetsägande skrivning i en så viktig fråga. ; Jag övervägde i dag att framställa ett särskilt yrkande om att frågan om förbud mot våldspornografi skulle brytas ut ur utredningen och behandlas med förtur, som skedde med frågan om barnpornografin. Men jag avstår från detta yrkande, framför allt därför att departementet enligt utskottets utsago anser sig kunna lägga fram en proposition i frågan före 1982 års val. Eftersom lagstiftning till följd av grundlagskaraktären inte kan ske förrän efter valet 1982 är det ju bara en sak beträffande tidpunkten som är viktig och intressant i sammanhanget, nämligen att ett första beslut i frågan kan fattas före 1982 års val. Men detta är, menar jag, ett oavvisligt krav— arbetet måste löpa så att förslag i frågan kan föreläggas riksdagen före 1982 års val. Jag kommer för min del att kontinuerligt förvissa mig om att denna tidsram kan hållas — annars skulle vi få ett alldeles för långt dröjsmål med beslut i den här frågan. Jag anser f. ö. inte att det finns någon anledning att här i dag gå in i en debatt i själva sakfrågan, utan jag hänvisar till den debatt vi hade den 29 februari i år. Men jag vill passa på att informera om att jag har väckt ett medlemsförslag i Nordiska rådet nu i mars under sessionen i Island. Jag ansåg att frågan om förbud mot våldspornografi var så viktig att den borde tas upp till studium också i nordiska sammanhang. I motionen säger jag följande: ”Det växande antalet våldspornografiska tidskrifter och våldspornografiska inslag i olika tidskrifter inger stor oro. Innehållet i dessa tidskrifter och inslag tenderar att bli allt mer sadistiskt och förråande. Denna exploatering av kvinnor som enbart könsobjekt visar ett i grunden djupt människoförakt. Vi bör i alla sammanhang värna om yttrandeoch tryckfriheten. Ett försvar för våldspornografin under hänvisning till yttrandefriheten representerar emellertid ett missbruk av denna frihet. Mot bakgrund av den ovan angivna utvecklingen är det angeläget att pröva vilka möjligheter som finns att ingripa mot våldspornografin i dess olika former.” Så föreslår jag att ministerrådet skall pröva möjligheterna till lagstiftning som förbjuder våldspornografi. Detta medlemsförslag är undertecknat — förutom av mig själv — av Marjatta Väänänen från Finland och Nathalie Lind från Danmark, båda förutvarande statsråd, samt Ulla Ekelund från Sverige. Jag har inget annat yrkande än utskottets. När Bertil Fiskesjö talade om besvärliga avgränsningsproblem blev jag först litet orolig, men jag tyckte att det blev väl tillrättalagt i den andra repliken. Det är uppenbart att här finns problem. Men det är problem som måste lösas. Våldspornografi är uttryck för ett kvinnoförakt och för en ojämställdhet mellan män och kvinnor som inte kan accepteras. Det finns problem, men de måste lösas. Jag tycker att det känns betryggande när Bertil Fiskesjö säger att han i utredningen vill sätta in sin aktivitet och sina krafter just på att arbeta med ett sådant här förbud.
Fru talman! Jag gratulerar Gunnel Jonäng till initiativet på nordisk bas. Det är naturligtvis bra om vi kan komma fram till en enhetlig syn på pornografifrågorna i de nordiska länderna — detta inte minst med hänsyn till det flitiga resandet över gränserna. Jag kan nämna att man i Danmark, där det såvitt jag förstår inte alls finns samma opinion mot pornografi som i vårt land, dock har arbetat fram ett förslag mot barnpornografi, vilket i allt väsentligt bygger på det förslag som vår yttrandefrihetsutredning lagt fram och som sedan blev lag här i Sverige. En viss omvärdering tycks således kunna vara på gång, även om yttrandefrihetsutredningen vid ett studiebesök i Köpenhamn härförleden inte märkte så mycket av det i övrigt. Någon ambition att t.ex. återinföra filmcensuren för vuxna har man uppenbarligen inte enligt de uppgifter som vi inom yttrandefrihetsutredningen fick från justitiedepartementet vid vårt besök i Danmark. Gunnel Jonäng är missbelåten med utskottets knapphändiga skrivning. Hon menar tydligen att det borde ha stått att det är synnerligen angeläget att frågan utreds eller att vi skulle ha betonat vikten av att den utreds. Båda de här formuleringarna skrev jag ner under hennes anförande. För mig verkar detta vara litet av tårta på tårta. Har utskottet kunnat konstatera att frågorna utreds för fullt så är det väl litet överflödigt att säga att det är angeläget att frågan utreds. Jag förstår mycket väl att man kan vilja manifestera sitt intresse i de här frågorna. Och det är naturligtvis viktigt — för ytterst är det ju den allmänna opinionen som bestämmer vilken lagstiftning vi skall ha. Men vi måste också här i riksdagen se till realiteterna. Båda de motioner som är väckta krävde t.o.m. nya utredningar, och det måste verkligen vara att ta i, när vi redan har en arbetande utredning.

Fru talman! Jag vill börja med att ge Karin Ahrland en eloge för att hon både motionerat och interpellerat om förbud mot våldspornografiska bilder. Tyvärr var jag inte i tillfälle att höra interpellationsdebatten, men jag har läst snabbprotokollet både i egenskap av utskottsledamot och av eget intresse. Och jag kunde med tillfredsställelse konstatera att representanter för samtliga fem riksdagspartier slöt upp kring Karin Ahrland och uttalade sin avsky för den våldspornografi och därtill hörande förnedring och diskriminering av kvinnan som fortfarande förekommer i vårt land. I debatten krävdes samstämmigt att justitieministern skulle utfärda tilläggsdirektiv till den sittande yttrandefrihetsutredningen för att man snabbt skulle kunna få ett förbud mot våldspornografi. Justitieministerns slutreplik i debatten var också att han gärna skulle utfärda sådana tilläggsdirektiv, om inte yttrandefrihetsutredningen ändå avsåg att ta upp frågan. Konstitutionsutskottet har nu behandlat Karin Ahrlands motion om förbud mot framställning och försäljning av våldspornografiska bilder. Gunnel Jonäng frågade mig varför utskottets betänkande är utslätat. Som utskottets talesman, Bertil Fiskesjö, redan sagt och som framgår av de citat från direktiven till yttrandefrihetsutredningen som finns återgivna i konstitutionsutskottets betänkande ingår denna fråga i yttrandefrihetsutredningens uppgifter. Utskottet har också från justitiedepartementet inhämtat att utredningens slutbetänkande beräknas bli klart under år 1981. Det skulle därför vara möjligt att behandla frågan om förbud mot våldspornografi före 1982 års val. Något sätt att snabbare behandla denna fråga, som gäller en utvidgning av den straffbara sidan av pornografiområdet, kunde vi inte finna i konstitutionsutskottet. Därför avstyrker utskottet Karin Ahrlands motion. Jag vill ändå, fru talman, framhålla att den debatt som Karin Ahrland väckt enligt min mening är bra — jag tror den har drivit på denna fråga ytterligare. Det är också bra att Gunnel Jonäng tar upp frågan i nordiska sammanhang. Därmed vill jag, fru talman, yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan i betänkande nr 42.